Enligt uppgifter i bl.a. olika Hälsingetidningar och lokala radiosändningar under senare tid skall regeringen nu ha ställt i utsikt att riva upp riktlinjerna för fysiska riksplaneringen för att möjliggöra en utbyggnad av Edänge i Mellanljusnan. Vidare skall utbyggnadsintressena genom Hälsingekraft ha ställt i utsikt ett bidrag till Ljusdals kommun om 5 milj.kr. om man går med på en utbyggnad.

Vad anser regeringen om kraftindustrins erbjudande till kommuner om stora ekonomiska ersättningar om man avstår från att gå emot utbyggnad av mycket kontroversiella älvsträckor?
Herr talman! Tore Claeson har frågat mig om regeringen har för avsikt att söka ändra riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen för att därmed möjliggöra nya kraftverksutbyggnader i Mellanljusnan. Han har också frågat mig vad regeringen anser om kraftindustrins erbjudande till kommuner om stora ekonomiska ersättningar om man avstår från att gå emot utbyggnad av mycket kontroversiella älvsträckor.

Bland dessa projekt ingår bl.a. en utbyggnad av Edänge kraftverk. Utbyggnaden skulle innebära att Edänge och den nedströms liggande Edeforsen tas i anspråk. Edeforsen är redan i dag delvis ianspråktagen för vattenkraftsutbyggnad. En utbyggnad av denna del av Ljusnan kräver att riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen ändras. Först när remissbehandlingen av promemorian har avslutats kan regeringen ta ställning till promemorians förslag och till riksdagen redovisa vilka projekt som bör ingå i planen. Ett ställningstagande till om även Edänge 97 kraftverk bör ingå i planen och om riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen i så fall bör ändras kommer alltså att aktualiseras först då. Regeringen har självfallet inte i något avseende föregripit detta ställningstagande. När det gäller frågan om ekonomisk ersättning från kraftbolagen till kommunerna regleras den normalt genom vattenlagens bestämmelser. Annan ersättning från kraftbolag till kommuner är en fråga mellan berörda parter som jag inte har anledning att ta ställning till. Denna fråga saknar betydelse för avgörandet av tillståndsfrågan enligt vattenlagen.

Herr talman! Jag ber att få önska energiministern god morgon och en god fortsättning på dagen samt tacka för det svar som jag har fått. Jag menar att varken Edänge eller något annat vattenkraftsprojekt som omnämns i kompletteringsplanen för vattenkraftsutbyggnad behövs för att klara det framtida energibehovet. Man borde avstå från detta tillägg och i huvudsak återgå till vattenkraftsberedningens förslag beträffande omfattningen av utbyggnaden. Det kan också nämnas som en liten detalj i sammanhanget att minikraftverksutredningen nu blivit klar, och den visar att ytterligare 0,1 TWh kan byggas ut. Vidare skulle jag direkt i anslutning till detta vilja säga att det är viktigt att hålla fast vid att samhället skall ha ett huvudansvar för elproduktionen och att tillkommande kraftproduktion skall ägas av stat och kommun i enlighet med vad som f. ö. linje 2 förespråkade i samband med folkomröstningen. Som bekant har det föreslagits, bl.a. från vpk, att man i linje med detta skulle verka för ett överförande av Edeforsens kraftverk till Vattenfall och att man skulle inrikta sig på att effektivisera Edeforsen i stället för att bygga ut Edänge. Även vattenkraftsberedningen föreslog i sitt betänkande att Edeforsens kraftverk i Mellanljusnan skulle effektiviseras. Ägaren till Edeforsen, Hälsingekraft, ansåg inte att en effektivisering skulle ha tillräckligt hög lönsamhet. Visserligen har det från det hållet talats om att ”snygga upp” Edeforsen, men man får ett intryck av att Hälsingekraft bara ligger och väntar på att det skall bli fritt fram att bygga ut Edänge. Det här är naturligtvis oroande, också mot bakgrund av att Hälsingekraft har gått in i debatten på ett sätt som jag tycker är närmast oanständigt. Man har ganska öppet gjort klart att om Ljusdals kommun bara inte sätter sig emot en utbyggnad så är man beredd att slänga in pengar till kommunen — 5 milj.kr. har nämnts, och även andra belopp. Man skulle alltså på det sättet köpa upp möjligheterna till en utbyggnad. Det tycker jag är någonting som man bör reagera mot, och jag är litet förvånad över att energiministern inte har sagt ifrån klarare. Jag vet att det inte har att göra med tillståndsprövningen i sig, men ett principiellt uttalande från energiministern på den punkten hade varit värdefullt.
Herr talman! Tre saker: För det första hör anledningen till att jag avstod från att uttala mig i frågan om ekonomisk ersättning naturligtvis ihop med att regeringen i sista hand kan bli den som skall ta ställning till frågorna om Nr 35 ersättning enligt vattenlagen. Jag bör inte föregripa några sådana beslut, och Fredagen den inte heller vattendomstolens prövning. Det tror jag Tore Claeson accepterar. — 23 november 1984 För det andra fick ju regeringen riksdagens uppdrag att göra en särskild genomgång av situationen i Hälsingland, bl.a. mot bakgrunden av att vi vet Om planerad kraft att meningarna där är starkt delade för och emot olika utbyggnader. Det är verksutbyggnad i en sådan genomgång och presentation vi har gjort och skickat ut på remiss för Mellanljusnan att fullfölja riksdagens uppdrag. Vi avvaktar alltså vad inte minst de lokala och regionala remissinstanserna i Hälsingland och Gävleborgs län kommer att säga. För det tredje omfattar det förslag som är utskickat på remiss 0,7 TWh, inte 1,0 TWh. Det inrymmer en betydande satsning på minikraft. Detta är också regeringens avsikt. Det är ju därför vi stödjer minikraftverken med särskilda investeringsbidrag.

Herr talman! Vi är nog överens om mycket i detta sammanhang, också om hur man skall se på frågorna och hur man rent formellt måste gå till väga. En sak är ändå förvånande.

De uppgifter jag har tagit del av om att man har fått sådana utfästelser har såvitt jag har kunnat finna inte dementerats från ansvarigt kommunalt håll.

Nog finns det väl skäl i att i detta fall uttrycka en mening om att sådana löften inte skall få påverka ställningstaganden beträffande en eventuell utbyggnad, utan att andra överväganden bör vara bestämmande.
Herr talman! Jag har ingen anledning att kommentera vad som har stått i tidningarna. Tore Claeson vet att det kan vara misstolkade uttalanden av olika slag. Jag vill klart deklarera vad jag har sagt i olika sammanhang och vad som också står i promemorian. Regeringen kommer att fästa stort avseende vid vad man lokalt tycker om aktuella utbyggnader, just därför att vi vill beakta de berördas intressen. Det har från början förutsatts att frågan om fysisk riksplanering fortlöpan de måste följas av riksdagen. Jag vill erinra om att den dåvarande borgerliga regeringen vid riktlinjernas tillkomst uttryckligen sade att riktlinjerna ger regeringen handlingsfrihet att i samband med kommande förslag till riktlin jer för energipolitiken på nytt pröva vattenkraftens roll i energiförsörj 99 ningen. Man måste ändå, självfallet med hänsyn till i första hand bevarandeintressena, ha möjlighet att göra de kompletteringar som man kommer överens om.
Herr talman! Jag tolkar Birgitta Dahls uttalande så, att regeringen inte har gett något besked om att man nu skulle vara beredd att riva upp FRP riktlinjerna. Då har vi i alla fall klarat ut det, också för den lokala debattens vidkommande. Jag vet att omfattningen av och innehållet i FRP-riktlinjerna bl.a. kommer att tas upp i förslaget till ny naturresurslag. Det är viktigt att man i det sammanhanget söker fastställa att det, så långt möjligt, bör tas stor hänsyn till den allmänna opinionen, såsom den lokalt tar sig uttryck i de olika kommunerna.

Herr talman! Tore Claeson och jag är överens om att vi skall ta hänsyn till den lokala opinionen. Jag utgår, Tore Claeson, från att det gäller opinioner såväl mot som för utbyggnad. Jag vill, för att det skall vara alldeles klart, säga följande: Självfallet har jag inte givit några löften om att regeringen skall fatta det ena eller det andra beslutet i konkreta ärenden. Men det ligger i sakens natur — och det står också i den promemoria som nu är ute på remiss — att det krävs en ändring av FRP om vissa utbyggnader skall bli av. Den frågan måste således tas upp. Det är bl.a. därför som den pågående remissbehandlingen är så viktig.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat mig om jag är beredd att hjälpa till att förhindra en förflyttning av sambandscentralen från utsiktsposten i Kungshamn in till Nordstan i Göteborg. Kjell Mattsson har frågat kommunikationsministern om regeringen avser att genomföra en sådan ändring av kustbevakningen på västkusten att sambandscentralen i Kungshamn flyttas till Göteborg. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Den nuvarande sambandscentralen i Kungshamn är under omprövning av två skäl. Dels har statskontoret i en utredning, som överlämnats till regeringen, om havsövervakningen i Göteborg föreslagit att sambandscen tralen skall flyttas. Dels har generaltullstyrelsen i sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86 angett att en översyn pågår av sambandscentralernas organisation. Denna översyn berör bl.a. placeringen av flera sambandscentraler, däribland Kungshamn, och syftar till ett effektivare utnyttjande av tekniska och personella resurser inom tullverket. Syftet med statskontorets utredning är att skapa en effektivare havsövervakning genom att samgruppera kustbevakningens, marinens och sjöfartsverkets fasta övervakningsresurser. För att uppnå detta föreslår statskontoret bl.a. att tullverkets sambandscentral i Kungshamn skall integreras med en föreslagen gemensam anläggning på Käringberget i Göteborg. Generaltullstyrelsens översynsarbete gäller bl.a. frågan om huruvida sambandscentralen skall samlokaliseras med tullverkets övriga administrationslokaler i Göteborg. Detta är närmast en fråga för tullverket självt, men frågan hänger givetvis ihop med om det skall etableras någon gemensam havsövervakningscentral för marinen, sjöfartsverket och kustbevakningen. Statskontorets utredning är under beredning i regeringskansliet, och det är för tidigt att göra något uttalande om vilken ställning regeringen kan komma att ta i ärendet.

Herr talman! Det lät så vänligt när Tore Claeson hälsade energiministern god morgon och önskade henne en god fortsättning på dagen, så jag skall be att få tillönska finansministern detsamma samtidigt som jag tackar för svaret på min interpellation. Det är med stor oro som vi som bor och verkar inom kustregionen i Bohuslän ser hur man tummar på säkerheten för dem som bor vid kusten och iskärgården. Samtidigt drabbar ju detta alla dem som för nöje och rekreation tar sin tillflykt dit. Bohusläns skärgård är klassad som ett riksintresse, vilket får till följd att utvecklingen hindras — jag menar då utveckling som skapar sysselsättning och ekonomiskt välstånd. Vi får mängder av människor och båtar som utnyttjar de möjligheter till rekreation som genom speciella beslut bevaras. Mot detta har jag inget att erinra, eftersom jag själv i så hög grad uppskattar att kunna leva och verka i en sådan bygd. Men med tillskapandet av denna anhopning av människor följer också ansvar. Många — de allra flesta — är ganska okunniga om vad som gäller på sjön, och även om havet sommartid är vänligare än under vintern inträffar inte sällan tillbud och olyckor som får tragiska följder. Jag är övertygad om att dessa olyckor varit ännu flera, om vi inte haft den beredskap som kustbevakningen och bl.a. sambandscentralen i Kungshamn har. Nu är man på väg att ytterligare försämra säkerheten och servicen för den kategori människor som bor eller vistas där och för dem som man mer eller mindre reserverat kusten och skärgården för. När det är fråga om nedskärningar och försämringar tar man ofta ekonomin till intäkt för att göra dessa, och man talar då om besparingar. Men inte alla besparingar är i verkligheten besparingar, och det är alltid människor det gäller. Den här gången gäller det inte besparingar, utan nu är det fråga om en förflyttning som såvitt jag kan bedöma innebär att verksamheten kommer att kosta lika mycket. Ingen kan få mig att tro att man sköter övervakningen bättre från Nordstan i Göteborg än från berget i Kungshamn. Jag kan inte frigöra mig från känslan, herr talman, att bakom detta och även en del annat som skett — jag tänker då t.ex. på indragningen av kustposteringen i Marstrand — ligger en vilja och en planering för att centralisera all verksamhet till Göteborg. Om det är de få arbetstillfällena man är ute efter, har dessa vida större betydelse för Sotenäs kommun än för Göteborg. Jag tror inte att någon som lever på västkusten har förståelse för eller delar generaltullstyrelsens uppfattning, som finansministern hänvisar till i sitt svar, att man effektivare utnyttjar tekniken vid en flyttning. Finansministern säger i svaret att statskontorets utredning syftar till att skapa en effektivare havsövervakning genom att samgruppera kustbevakningen, marinen och sjöfartsverkets fasta övervakningsresurser. Man kan nästan få den uppfattningen att en förutsättning för detta är att alltihop finns i Göteborg, eller åtminstone inte längre från Nordstan än Käringberget. Med dagens teknik går det emellertid att samordna och samarbeta trots stora avstånd. Finansministern säger vidare att detta närmast är en fråga för tullverket. Det inger oro med kännedom om den vilja som finns att centralisera och flytta allt till Göteborg. En stor del av året lämnar många människor Göteborg för färder norrut i vårt län, och då har de ringa hjälp av en sambandscentral som är belägen mitt i Göteborg. Däremot är det en stor trygghet och hjälp att ha den i Kungshamn. Det har erfarenheten visat. Jag förmodar att finansministern är beredd att noga överväga vad som är bäst ur säkerhetsoch trygghetssynpunkt när regeringen så småningom skall ta ställning i ärendet med statskontorets utredning som underlag.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

Jag kan helt instämma i vad Jens Eriksson redan har sagt. Denna sambandscentrals havsövervakning har stor betydelse för kustkommunerna i norra och mellersta Bohuslän. När man lokaliserade den till Kungshamn för 25 år sedan var det självfallet i medveten avsikt att kunna visuellt överblicka så stor kuststräcka som möjligt. Det handlar här om sträckan mellan Måseskär och Väderöarna, som utgör omkring en tredjedel av Bohuskusten. Kungshamn valdes därför att det var en centralpunkt i ett område med stor sjöfartsverksamhet. Vi har ju haft ett antal bemannade fyrplatser och lotsplatser på Bohuskusten. Bemanningen av dem har nu tagits — Nr 35 bort, och det betyder naturligtvis att sambandscentralens värde har ökat 5 Fredagen den ytterligare. 23 november 1984 Det är viktigt att komma ihåg att detta är en kolossalt omfattande verksamhet. Det finns ett stort antal registrerade fiskebåtar inom området — Å;erkallelse avpro Strömstad-Lysekil-Uddevalla, och därutöver kan jag nämna Sotenkanalen. position Fram till september i år passerade nära 55 000 båtar genom denna kanal. Vi räknar med att omkring 25 000 båtar av olika slag uppehåller sig i detta område under sommarmånaderna. Från sambandscentralen har man också direkt överblick över Brofjorden och Scanraffs raffinaderi. Vikten av att ha tillgång till sambandscentralen hänför sig väsentligen till trygghet för människoliv. Och här har det direkt spanande ögat betydelse för många människor — det vittnar erfarenheterna om. Tillgången till sambandscentralen har naturligtvis stor betydelse för yrkesfisket. Den har också betydelse för tryggheten till liv för alla de kustbor som i mindre farkoster ägnar sig åt husbehovsfiske eller fiske som ren rekreation. Kuststräckan är ju, som också Jens Eriksson nämnde, oerhört attraktiv för rekreationssökande människor. Det gäller inte bara under den tid då havet är något så när vänligt utan också under andra delar av året, och det är då som räddningsinsatserna oftast förekommer. Jag vill sammanfatta det så att den bemannade sambandscentralen är en trygghetsfaktor över huvud taget för alla kustbor och sjöfarande i området. Den har betytt förutsättningen för att liv har kunnat räddas. Finansministern säger i sitt svar att det är tullverkets egen sak hur man räknar här, men jag vill då göra den kommentaren att riksdagen, om jag inte minns fel, har antagit regler som säger att när en fråga har betydelse från regionalpolitisk synpunkt är det inte ämbetsverkens egen sak att fatta avgörande. De regionala myndigheterna skall då ha stor möjlighet att påverka beslutet, så att man inte lider regionalpolitiska förluster. Man skall i första hand pröva möjligheterna till samordning med annan verksamhet.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig vad jag avser att göra med anledning av televerkets skrivelse till regeringen om fördelningen av kostnaderna för larmcentralen SOSAB. Skrivelsen har sänts på remiss till Landstingsförbundet, Kommunförbundet och de kommuner som inte är anslutna till SOSAB. Remisstiden går ut den 3 december. Regeringen kommer därefter att ta ställning till televerkets framställning.
Herr talman! SOS-tjänsten innebär att allmänheten i nödsituationer kan slå telefonnummer 90 000 och därifrån bli vidarekopplad till önskat hjälporgan, såsom polis, brandkår, jourhavande läkare, ambulans, sjöräddning och socialjouren. SOS-tjänsten infördes genom riksdagsbeslut 1956 sedan automatiseringen av telenätet fört med sig att allmänhetens möjlighet att genom namnanrop komma i kontakt med polis, brandkår osv. i betydande utsträckning bortfallit. Riksdagen ålade samtidigt televerket att svara för SOSAB utför enligt konsortialavtal mellan bolagets delägare staten, Kommunförbundet och Landstingsförbundet s.k. grundtjänster, bl.a. SOS tjänst, på uppdrag av staten. Kommunerna har viss frihet att på lämpligt sätt anordna sin brandkårsalarmering och har då rätt men inte skyldighet att genom anslutning till SOSAB anlita bolaget för denna uppgift, som också är en av bolagets grundtjänster. Länsalarmeringscentralerna inom SOSAB har övertagit betjäningen av 90 000-samtalen. Den kostnadsfria SOS-tjänsten, som riksdagen ålagt televerket att utföra, har alltså överförts till SOSAB, vilket möjliggjort att televerkets SOS-centraler kunnat läggas ned. Televerket kan numera anses fullgöra åläggandet att bekosta SOS-tjänsten genom sitt bidrag till nettokostnaderna för SOSAB:s alarmeringscentraler. Televerkets skyldighet att svara för kostnaderna för SOS-tjänsten grundas på beslut av riksdagen. Regeringen bör därför inte kunna bevilja verket rätt att ta ut avgift för tjänsten. Bortsett från detta framstår som synnerligen anmärkningsvärd televerkets avsikt att avgiftsbelägga SOS-tjänsten bara för sådana kommuner som av olika skäl valt att inte anlita SOSAB utan ordnat sin brandkårsalarmering på annat av myndigheterna godkänt sätt. Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Enligt min mening bör televerkets hemställan både av principiella och av formella skäl inte föranleda någon regeringsåtgärd.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig om regeringen delar hans uppfattning att effektiva åtgärder måste vidtas för att nedbringa antalet och omfattningen av mc-olyckorna. Han har också frågat om regeringen är beredd att pröva ett av honom framlagt förslag om krav på ett särskilt certifikat för att få framföra de större tunga motorcyklarna, samt vilka övriga åtgärder som regeringen planerar att vidta. Ivar Franzéns uppfattning om att effektiva åtgärder behövs mot mcolyckorna överensstämmer helt med min uppfattning. Redan förra hösten, när de preliminära olyckssiffrorna för 1983 blev kända, kallade jag till ett möte med berörda parter på mc-området. Vid mötet framförde representanter för myndigheter, trafiksäkerhetsorganisationer, mc-klubbar och branschorganisationer många förslag till åtgärder som bedömdes kunna öka trafiksäkerheten för motorcyklisterna. En särskild arbetsgrupp fick mitt uppdrag att komma med förslag till snabba insatser för att öka trafiksäkerheten för motorcyklister och cyklister. I gruppen ingår bl.a. rikspolischefen, trafiksäkerhetsverkets generaldirektör Nr 36 och direktören för NTF. Två specialgrupper — med all tänkbar expertis på Måndagen den mc-området — har sedan början av 1984 redovisat åtgärdsförslag till 26 november 1984 ledningsgruppen. Ett intensivt engagemang från frivilligorganisationer, myndigheter och Om effektivare åtbranschorganisationer gjorde det möjligt att på kort tid få till stånd konkreta åtgärder redan till årets mc-säsong. Främst har det handlat om informationsoch utbildningsinsatser. I april kunde vi erbjuda alla mc-ägare en helt ny typ av fortbildningskurser, ”guldhjälmskurserna”, i regi av trafiksäkerhetsorganisationer, me-klubbar och andra frivilligorganisationer. Instruktörerna kommer bl.a. från polisen och försvaret. Genom att staten anslagit extra budgetmedel var kurserna helt gratis. Och som en morot fungerade specialrabatter från försäkringsbranschen och motorcykelhandlarna till flera hundra kronors värde per mcförare. Mellan 10 000 och 12 000 ungdomar har redan gått igenom guldhjälmskurserna och därigenom lärt sig att bättre behärska sin mc i kritiska situationer. Guldhjälmskurserna innehåller tuffa övningar: bromsning, bromsning med undanmanöver och kurvtagning, allt i realistiska hastigheter. Andra konkreta förslag som ledningsgruppen lagt fram: — En överenskommelse mellan gruppen och mc-handlarna och trafikskolorna ger mc-köpare ett par timmars kostnadsfri inkörningsträning på den nya motorcykeln. Under sommaren och hösten har arbetet fortgått. Bl. a. genomför vägoch trafikinstitutet en s.k. haveristudie på sommarens motorcykelolyckor. Resultatet av denna blir en viktig utgångspunkt för vidare förslag till trafiksäkerhetshöjande insatser. Vid sitt sammanträde den 5 november beslöt ledningsgruppen att överlämna ett förslag till trafiksäkerhetsverket om föreskrifter för hur mc-skyddskläder bör vara utformade. Gruppen kommer på sitt nästa sammanträde att behandla bl.a. frågan om ett särskilt körkort för tung mc. Denna fråga kan då prövas av regeringen i sådan tid att ett eventuellt förslag om särskilt körkort för tung motorcykel kan föreläggas vårriksdagen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är ett mycket positivt och konstruktivt svar. Jag noterar givetvis med stor tillfredsställelse att statsrådet helt delar min uppfattning när det gäller att få till stånd effektivare åtgärder mot mc-olyckor. De förslag och åtgärder som redovisats i interpellationssvaret är jag i allt väsentligt nöjd med. Det finns anledning att ge kommunikationsministern en eloge för ett bra arbete. Det är 113 inget tvivel om att de initiativ som kommunikationsministern har tagit har medverkat till de något minskade olyckssiffror som vi i dag kan spåra i statistiken. Årets olycksstatistik måste emellertid läsas med viss försiktighet. Vi jämför ju siffror från årets dåliga mc-sommar med siffror från föregående års mycket gynnsamma mc-sommar, då vi hade strålande väder för motorcykelåkning i juli och augusti. Ändå tror jag att vi här kan utläsa litet av ett trendbrott. Vi måste försöka göra trendbrottet ännu mer markant. Guldhjälmskurserna har tveklöst haft stor betydelse. Det finns anledning att främja en fortsättning av den verksamheten. Förslagen om skärpta krav för körkortsutbildning och fri inkörningsträning på ny motorcykel anser jag också väl värda att pröva. Det är självfallet också positivt om mcskyddskläderna kan göras bättre. Viktigt är dock att det kan ske till rimliga kostnader, så att inte priset upplevs som ett hinder. Jag är egentligen tveksam endast på en punkt. Det gäller ett särskilt körkort för tung mc. Såvitt jag förstår kräver införandet av ett särskilt körkort internationella överenskommelser. Det tar tid, och vi behöver snara åtgärder. Ett särskilt körkort kan också innebära en icke önskvärd byråkrati och en icke nödvändig omfattning av utbildningen. Jag tror att det är väsentligt att den kompletterande utbildning som krävs för att öka säkerheten vid körning av tung motorcykel, då i första hand supertung motorcykel, utformas som en påbyggnadskurs och att de kompletterande proven enbart syftar till att höja säkerheten. Denna friare och effektivare form är det nog lättare att åstadkomma vid användningen av ett särskilt certifikat för supertung mc. Det finns tre skäl för att jag tror att certifikatet är den bättre lösningen. 1. Det kan bli en snabb åtgärd. 2. Det är lättare att från tid till annan anpassa utbildning och prov till de viktigaste momenten. 3. Det blir mindre byråkrati och lägre kostnader. Min fråga till kommunikationsministern lyder då: Är kommunikationsministern beredd att pröva frågan om ett särskilt certifikat för supertung mc, antingen med målsättningen att det skall bli en permanent lösning, eller också som en övergångsåtgärd i avvaktan på att det införs ett särskilt körkort för supertung mc?
Herr talman! Jag är inte alldeles övertygad om att det behövs någon form av internationell överenskommelse därest vi inför ett särskilt körkort för tung mc. Men det är en fråga, Ivar Franzén, som vi rimligen får anledning att pröva när ledningsgruppen eventuellt kommer med ett förslag om ett särskilt körkort. Vid sitt nästa sammanträde skall gruppen behandla denna fråga. Jag vill gärna säga att strävan att se till att vi minskar antalet dödsolyckor bland motorcyklisterna leder till att vi självfallet skall beakta alla förutsätt ningar och pröva alla förslag som framförs. Jag vill inte undanta något förslag i denna prövning.
Herr talman! Jag vill då bara tacka kommunikationsministern. Jag tolkar svaret så, att även frågan om ett särskilt certifikat seriöst kommer att prövas, bland övriga bra förslag som föreläggs kommunikationsministern.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat industriministern om regeringen avser att vidta åtgärder för att klarare avgränsa televerkets verksamhetsområde och om regeringen avser att närmare undersöka effekterna av televerkets ”storskaliga inhopp” i hemdatormarknaden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Televerket skall tillgodose behovet av säkra telekommunikationer till låg kostnad och med god kvalitet. De ekonomiska krav som statsmakterna ställer på verket skall uppfyllas. Telefonerna och andra produkter och tjänster inom området talkommunikation är basen för verksamheten. Därutöver arbetar televerket med teleanknutna informationssystem för data, text och bild. På teleområdet har verket ett övergripande ansvar för kommunikationssystemet i landet. Riksdagen har vid upprepade tillfällen gjort uttalanden med innebörden att det inte kan vara godtagbart att televerket endast skall svara för att ett väl fungerande telenät finns i vårt land. En sådan begränsning skulle vara till nackdel för både de svenska konsumenterna och den svenska teleindustrin. Sveriges ställning som ett av världens ledande telekommunikationsländer kan inte heller motivera en sådan inriktning av landets telepolitik. En sådan begränsning skulle också leda till sämre service och ökade kostnader för abonnenterna i glesbygd. Att verket säljer kommunikationsterminaler som kan anslutas till nätet faller enligt riksdagens bedömning inom verkets verksamhetsområde. De hemdatorer som televerket säljer har en sådan användning och är exempelvis lämpliga som datavisionsterminaler. De försäljs till marknadspris och tillhör givetvis den konkurrensutsatta och — enligt riksdagens beslut — särredovisade sektorn inom verket. Därigenom förhindras det att intäkter inom monopolområdet subventionerar försäljningen av hemdatorer. Konkurrensen mellan televerket och andra företag skall ske på lika villkor. Televerket försäljer hemdatorer på prov i ett tjugotal telebutiker. Utvecklingen av hemdatormarknaden är självfallet mycket osäker. Verket har enligt vad man upplyst mig om inga ambitioner att, såsom Ivar Franzén antyder, bli marknadsledare eller styra marknadsutvecklingen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, som enligt min uppfattning inte är lika odelat positivt som svaret på den föregående interpellationen. Jag tycker t.o.m. att kommunikationsministern i det här svaret har gjort det väldigt lätt för sig. Jag skulle vilja börja med en fråga: På vad sätt skulle abonnenter i glesbygden få bättre service och minskade kostnader genom televerkets satsning på hemdatorer? Jag kan inte se att det finns något sådant samband som kommunikationsministern antyder i sitt svar. Jag är spänd på att få detta något utvecklat, så att även jag förstår det. Kommunikationsministern förlitar sig på att särredovisningen mellan monopolsektorn och den konkurrensutsatta sektorn inom televerket skall innebära att televerket kommer att konkurrera på lika villkor på hemdatormarknaden. Jag tror inte att detta håller vid en granskning. Om vi ser på hur verksamheten i telebutikerna fungerar finner vi att basen för försäljningen utgörs av material inom monopolområdet. Hur skall den kostnadsfördelning se ut som gör att man kan undvika att låta monopolsidan få bära den större delen av baskostnaderna? Om man utgår från att televerket anser att kunderna behöver den service, bortsett från satsningen på hemdatorer, som telebutikerna kan erbjuda, då kan det bedömas som företagsekonomiskt motiverat att via teletaxan låta praktiskt taget samtliga kostnader för lokaler, personal och annat belasta monopolsidan. På det sättet skulle hemdatorerna belastas med enbart en marginalkostnad. Detta skulle inte vara något fel, om det vore så att hela verksamheten var konkurrensutsatt, men det är den inte. Detta liknar det som hänt på bensinförsäljningens område. Där har matvarorna kommit in i sortimentet på bensinmackarna. Det är i och för sig en ganska olycklig utveckling, men där finns konkurrensen med i bilden både för bensinen och för matvarorna. Det gör den inte när det gäller televerkets försäljning av hemdatorer. Expansionen kommer inte att bli stor, säger kommunikationsministern. Han talar om att televerket försäljer hemdatorer i ett tjugotal butiker. I den pressrelease som har gått ut från televerket talar man om försäljning på 29 platser — en uppgift som jag emellertid inte fått bekräftad säger att det skulle innebära 39 butiker. I en artikel i Data-Nytt uppger Rolf Lindström, som är projektledare, att det 1985 skall finnas 75 försäljningsställen och att man siktar på en volym på 100 000-150 000 datorer. I en Eko-intervju sade Rolf Lindström att målsättningen är 130 butiker — alltså en mycket snabb tillväxt. Det kan naturligtvis vara så att dessa uppgifter är felaktiga, även om det vore förvånansvärt om inte ledaren för projektet skulle ha en klar bild av målsättningen för just hans projekt. I samma Eko-intervju sade Rolf Lindström att det egentligen inte finns någon uppbyggd affärskedja för den här typen av försäljning. Den produkt som i första hand skall säljas, är, såvitt jag vet, VIC 64 från Handic Electronics. Detta företag uppger att man i dag har 1 400 återförsäljare i Sverige. Det verkar litet malplacerat att i detta sammanhang påstå att det fattas försäljningsställen för denna typ av produkt, när samma produkt säljs på ca 1 400 andra ställen. Min fråga var ställd till industriministern. Den poäng jag var ute efter var att försöka testa hur mycket sanning det låg i den, som jag tyckte, mycket positiva satsning som industriminister Thage Peterson ville göra på småföretagande. Han uttalade sig för att det skulle bli den socialdemokratiska regeringens melodi att satsa på småföretag. Jag fick inte detta att gå ihop, att man med ett monopolföretag i ryggen ger sig in på en marknad som är en typisk småföretagsmarknad. Det är enligt min mening omöjligt att få en rättvisande kostnadsuppdelning, där man aldrig kan få en konkurrens på lika villkor. Det är mera en fråga om vilken vilja televerket har att slå sig in på denna marknad. Jag skulle vilja ställa ytterligare några frågor till kommunikationsministern. Kanske svaren på dem kan ge mig en annan bild. Vi får väl se. 1. Hur ser den särredovisning ut som kan garantera att televerket får konkurrera på lika villkor? 2. Är de uppgifter om mål och expansion på hemdatorsidan som i första hand projektledaren Rolf Lindström står för felaktiga? 3. Om Rolf Lindströms uppgifter är riktiga, hur går då detta ihop med den satsning på småföretag som regeringen i annat sammanhang deklarerat sig vilja göra? 4. Vad finns det för samband mellan kostnad och service i glesbygd och televerkets satsning på hemdatorer?

Herr talman! Hur intressant frågan om televerkets inhopp på hemdatormarknaden än kan tyckas vara, tycker jag att den principiella delen av diskussionen är den viktiga. Det vore därför intressant om kommunikationsministern litet mer ville beröra den första av de två frågorna, alltså den som gäller den enligt min uppfattning orimliga situation som televerkets tre skilda uppgifter innebär: att driva vanlig affärsverksamhet, utöva myndighetsfunktion och administrera ett monopol. Det som aktualiserat dessa frågeställningar den senaste tiden är naturligtvis den förändring och den expansion som har skett inom flera verk, framför allt inom posten och televerket. Båda gör ju i dag en mycket målmedveten och aktiv satsning på konkurrensmarknaderna. Problemen med avgränsningar gentemot myndighetsoch monopolfunktionerna har därför aktualiserats gång på gång, inte minst av näringsfrihetsombudsmannen. Det faktum att det inte finns någon ordentlig, säker särredovisning när det gäller de här olika funktionerna kommer alltid att innebära risker för att man med monopolöverskott håller priserna nere på de konkurrensutsatta produkterna. Om det gick att göra en hundraprocentig uppdelning inom den organisation man har i dag, skulle problemen -— i alla fall i viss mån — vara lösta. Men jag tror inte att det är möjligt. Det har ju även Ivar Franzén gett uttryck för. Misstanken om sådana här överföringar kommer att finnas kvar så länge televerket har samtliga tre funktioner som här nämnts under sitt tak. Resultatet blir med nödvändighet att man riskerar en fortsatt konkurrenssnedvridning. Konsumenten får som vanligt stå för fiolerna, genom högre avgifter och dyrare varor. Naturligtvis kan vi också komma på efterkälken i fråga om den på det här området oerhört snabba tekniska utvecklingen. Det blir nämligen en annan följd, om man inte tillåter konkurrens fullt ut. Det är, tycker jag, viktigt att framhålla detta. De här principiella frågeställningarna är absolut nödvändiga att ha i botten när man diskuterar hur man skall kunna få en klarare avgränsning av televerkets verksamhetsområde! Enligt min uppfattning, herr talman, finns det inga genvägar. På litet längre sikt måste televerkets tre uppgifter skiljas från varandra. Den rent affärsdrivande verksamheten och de privata företagen måste få konkurrera på helt lika villkor — gärna i aktiebolagsform, så att man får in privat kapital. Jag tror att televerket, med tanke på verkets erkända kompetens, skulle klara sig bra också på en helt fri marknad. Myndighetsutövningen — det gäller framför allt televerkets provningsverksamhet — måste ligga någon annanstans. Det är helt orimligt att ett företag skall kunna säga ja eller nej till att en konkurrent får introducera en ny produkt på marknaden. Administrationen av monopolet får sedan utgöra den tredje avskilda verksamheten! Jag tror, herr talman, att en lösning av det slag som jag här nämnt är absolut nödvändig i framtiden när det gäller att avgränsa televerkets verksamhetsområde.

Herr talman! Ivar Franzén vill att jag förtydligar mitt påstående om en sämre service för glesbygden. Jag vill hänvisa till riksdagens beslut 1982 84. I ett betänkande från trafikutskottet behandlas ett yrkande om ens.k. nollambition för televerket, innebärande att detta uteslutande skulle svara för att det finns ett väl fungerande telenät i vårt land. Denna nollambition har antagits av en majoritet här i riksdagen, men den skulle dels vara till nackdel för de svenska konsumenterna och den svenska teleindustrin, dels också slå mot glesbygden. Jag vill i detta sammanhang bara konstatera att televerket ändå garanterar en viss service på det här området. När det gäller expansionen vill jag säga följande till Ivar Franzén. De uppgifter som jag lämnade i mitt svar har jag hämtat från televerket, och jag betraktar dem som officiella. Jag vet inte hur jag tydligare kan ange att televerket ingalunda har den ambition som Ivar Franzén påstod i sin interpellation. Jag vill beträffande konkurrensneutraliteten och särredovisningen säga att jag självfallet är medveten om svårigheterna att särredovisa verksamheter inom televerket liksom, som nämnts här, också inom många andra företag. Men i det här fallet är det bara att konstatera att metoderna för särredovisning av televerkets konkurrensutsatta verksamhet hela tiden utvecklas. Det sker en granskning via riksrevisionsverket, och den granskningen så att säga förstärks, under senare tid nästan varje dag, eftersom det gång efter annan riktas anmärkningar mot just denna situation inom televerket. Syftet är definitivt klart — det är ett svar till både Ivar Franzén och Christer Eirefelt. Konkurrens på lika villkor och inga subventioner från monopolsektorn till konkurrenssektorn är den målsättning som vi har i strävandena att klara av särredovisningen.

Herr talman! Låt mig börja med glesbygden.

Det är då jag inte hänger med längre. När det gäller hemdatorerna har man svävat ut en bra bit i gränsmarkerna av riksdagsuttalandet. Där finns det redan i dag en mycket omfattande marknad. Men det finns annat som oroar mig, nämligen att televerket på olika sätt med stöd av monopolet skaffar sig en särställning. Beträffande datavisionen är taxesättningen vid utnyttjande av televerkets tjänster 30 öre per minut över hela landet. Det gör i och för sig Sverige rundare, men det innebär också att datavisionen, som är televerkets produkt, får en uppenbar kostnadsfördel jämfört med konkurrenternas dataservice. Vi har alla i färskt minne den diskussion som pågått och pågår mellan SPK och televerket om prissättningen på telefonsvarare. I det avseendet är det tydligen mycket tveksamt om prissättningen skett på sådant sätt att det blir konkurrens på lika villkor. Jag noterar givetvis med tillfredsställelse — och det är egentligen en självklarhet — att målsättningen är att särredovisningen skall utvecklas till något så fullständigt att vi kan få konkurrensneutralitet. Men min fråga är: Tror kommunikationsministern att vi är där i dag? Det är ju dagsläget som vi diskuterar. Och om man vill ha denna konkurrensneutralitet, är det då självklart att televerket skall äga telebutikerna? En gång i tiden var det ganska naturligt med mjölkoch köttbutiker i lantbrukskooperationens ägo. De finns inte mera. På det område som vi nu diskuterar kunde televerket verkligen få en klar särredovisning om man avstod från att ha egna telebutiker och i stället köpte in sig i och gav sina kunder service via konkurrerande småföretag. Hur ser kommunikationsministern på ett sådant försök att skapa något bättre konkurrensförhållanden mellan i första hand televerket och småföretagen?

Herr talman! Det är inte riktigt att tala om en nollambition, och jag är inte ute efter det. Jag har absolut ingenting emot ambitionen hos televerket att bli duktigt inom sitt verksamhetsområde. Detta får emellertid inte medföra en konkurrenssnedvridning. Risken för att televerket inte klarar av att avgränsa denna sektor i förhållande till sin monopolverksamhet ökar i takt med att aptiten ökar. Det måste vara mycket frestande för televerket att, på de områden där det inte går att direkt särskilja de olika verksamheterna, använda monopolfördelarna, dvs. använda intäkter inom ett område som inte är utsatt för konkurrens, för att i ett kritiskt läge gentemot en konkurrent hålla priserna nere. Detta har näringsfrihetsombudsmannen kunnat konstatera vid flera tillfällen. Jag hävdar absolut att det i längden inte går att fortsätta en sådan här expansion, inom en marknad där tekniken utvecklas oerhört snabbt, utan att det görs en klar avgränsning. Provningsverksamheten är kanske det bästa exemplet på hur orimlig situationen är. Den innebär alltså att televerket självt skall prova inte bara sina egna produkter utan även konkurrenternas produkter. Det har gjorts jämförelser med hur det skulle kunna se ut på bilsidan, om t.ex. Saab skulle prova Volvos produkter. Det är egentligen precis lika orimligt att televerket skall prova konkurrenternas produkter. Jag anser alltså, herr talman, att televerket skall få ha sina ambitioner och utnyttja sin fina teknik och sin duktiga personal men att detta skall ske i fri konkurrens. Det kan inte vara annat än till nytta för konsumenten. Låt sedan myndighetsfunktionen ligga kvar hos televerket, och flytta ut provningsverksamheten till något annat organ. På så sätt skulle vi få en stimulerande verksamhet för televerket och framför allt på sikt en bättre situation för konsumenten.

Herr talman! Jag har en känsla av att både Ivar Franzén och Christer Eirefelt tycker att man inte skall gå så långt som till en nollambition. Då blir frågan: Vad skall tas bort? Är det just den del som herrarna här framhåller såsom en aktivitet innebärande konkurrenssnedvridning, eller är det andra verksamheter inom televerket? Jag har i mitt svar hänvisat till riksdagsbehandlingen av frågan om televerket och dess verksamhet. Beträffande just detta att televerket skall kunna ägna sig åt annan verksamhet än den direkt begränsade delen att svara för ett väl fungerande telenät vill utskottet i betänkandet understryka att en nollambition skulle leda till sämre service och ökade kostnader för abonnenterna i glesbygden. Jag delar trafikutskottets och riksdagsmajoritetens uppfattning. Jag har tidigare sagt att metoderna för särredovisning självfallet utvecklas hela tiden. Alldenstund en metod kan utvecklas innebär det naturligtvis att man kan få en säkrare redovisningsmetod. Detta granskas hela tiden av riksrevisionsverket. Ambitionen är utan tvivel, som jag har sagt, att det skall vara konkurrens på lika villkor och att det inte skall ges några som helst subventioner från monopolsektorn till konkurrenssektorn.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att slå fast att hemdatorn har blivit litet av en symbol för någonting som jag och många med mig är rädda för skall gå snett. Det väsentliga är självklart inte frågorna kring den ena eller den andra produkten — om vi nu anser att vi skall begränsa oss till sådant som i alla fall har ett visst samband med televerkets verksamhet — utan det väsentliga är att utvecklingen sker under konkurrens på lika vilkor. Det är där jag sätter det stora frågetecknet. Vad har vi för garantier för att inte monopolets kraft slår ut en mängd duktiga småföretagare i Sverige? Det är den oron som ligger bakom den fråga jag har ställt till kommunikationsministern. Som jag förstår svaret vad gäller nollambitioner, glesbygd osv. finns det knappast något direkt samband mellan hemdatorer och service i glesbygd. Däremot delar jag den uppfattning som har förts fram här i riksdagen, och det tror jag även kommunikationsministern gör, att en absolut nollambition för televerkets del kanske skulle innebära en sämre teknisk utveckling och därmed möjligen också ett sämre telenät och en sämre teleservice. Ingen får tolka den här debatten som att jag skulle ha något emot att televerket är driftigt. Det är dess skyldighet, och det skall självfallet ha möjligheter härtill. I den mån televerket är duktigt på lika villkor som andra företag är det värt ett plus. Men om det däremot med hjälp av sitt monopol slår ut andra som kanske t.o.m. skulle vara duktigare om de finge televerkets villkor, då har vi fått en mindre effektiv, mindre decentraliserad företagsamhet, och med en sådan är en lång rad nackdelar förenade. Detta tror jag att det är mycket viktigt att vi är observanta på. Jag tror inte, herr kommunikationsminister, att det existerar en särredovisning som kan garantera konkurrens på lika villkor. Därför tror jag att det är mycket viktigt att vi tittar på televerkets verksamhet utifrån andra utgångspunkter och söker andra lösningar. En direkt uppdelning av de här funktionerna är en av de lösningar som jag tror bör prövas.
Herr talman! Jag tycker att de försök till särredovisning som på riksdagens uppmaning nu görs av televerket är utomordentligt bra. Jag har bara den grundinställningen att det i en sådan här verksamhet är helt och hållet omöjligt att totalt särredovisa alla delar. Risker för överföringar finns alltid kvar. Blotta misstanken om att televerket har chansen att använda monopolfördelar gentemot konkurrenter på ett område där man har konkurrens är av ondo för marknaden. Jag tycker slutligen att kommunikationsministern tar litet för enkelt på de många anmärkningar som trots allt har gjorts och som har lämnat många frågetecken hängande i luften. Jag menar bestämt att på sikt går det inte att säga att det för konsumenterna är en fördel att ha denna situation, inte ens i glesbygdstrakter. Det är aldrig en fördel på sikt att inte låta företagen kriga i en fri konkurrens. För konsumenten, som är den sista länken i kedjan, är det alltid den bästa lösningen.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har i en interpellation frågat statsministern om han anser det vara i god överensstämmelse med riktlinjerna för svensk utrikespolitik och Sveriges internationella förpliktelser att Sverige fortsätter att ge Vietnam 1 milj.kr. om dageni bistånd. Hon har vidare frågat på vilket sätt regeringen avser understödja ASEAN-ländernas försök att få till stånd en förhandlingslösning i Kampuchea-konflikten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. Svaret på den första frågan är ja. Det svenska biståndet präglas av långsiktighet. Denna princip har stadfästs av riksdagen vid upprepade tillfällen. Såväl riksdag som olika regeringar, oavsett sammansättning, har också fastslagit att biståndet inte skall användas som ett utrikespolitiskt påtryckningsmedel. Syftet med utvecklingssamarbetet är att bistå fattiga länder och människor. Vietnam är ett av världens fattigaste länder, krigshärjat under decennier och vid upprepade tillfällen drabbat av förödande naturkatastrofer. Sverige har i avtal med Vietnam förbundit sig att bistå landet genom att satsa på pappersproduktion, förbättrad hälsovård och leverans av en rad varor, bl.a. textilier och insektsbekämpningsmedel. Av de skäl jag nyss anfört för bistånd till Vietnam och mot bakgrund av behoven att på bästa sätt hjälpa Vietnam att tillgodogöra sig de satsningar Sverige hittills gjort i bl.a. Vinh Phu-projektet anser regeringen det angeläget med fortsatt stöd av betydande omfattning till Vietnam. Jag vill också framhålla biståndets betydelse som ett stöd för Vietnams strävanden att vidga de ekonomiska förbindelserna med andra länder och därmed minska den isolering som nu försvårar landets utvecklingsansträngningar. I sin andra fråga nämner Margaretha af Ugglas ASEAN-ländernas försök att få till stånd en förhandlingslösning i Kampuchea-konflikten. För fullständighetens skull får jag nämna att även de indokinesiska staterna gör sådana försök. De båda ländergrupperna har utsett var sin representant att föra dialogen om en sådan lösning vidare. ASEAN-ländernas talan förs härvidlag av Indonesien och de indokinesiska staternas av Vietnam. Den ad hockommitté som tillsattes av 1981 års internationella FN-konferens om Kampuchea fortsätter sitt arbete. Enskilda utomstående länder som på senare tid erbjudit förslag till en förhandlingslösning är Australien och Japan. Sverige välkomnar varje uttryck för en vilja att nå en politisk lösning av konflikten och stöder alla strävanden som kan lägga grunden till en förhandlingslösning. Kampuchea-frågan står på FN:s generalförsamlings dagordning sedan 1979. Sverige har vid varje session — senast nu i oktober — givit sitt stöd åt av ASEAN-länderna framlagda resolutionsförslag med krav på tillbakadragan de av alla utländska styrkor från Kampuchea. Som jag hade tillfälle redovisa för kammaren i en interpellationsdebatt för sex månader sedan framhåller regeringen vid alla samtalskontakter med den vietnamesiska regeringen med all kraft detta krav. Det kommer vi att fortsätta med.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Kampuchea ligger långt bort från Sverige, i en annan världsdel, men detta lands öde liksom dess folks får ändå inte vara likgiltigt för oss. Liksom i fallet Afghanistan innebär den ockupation som ett främmande lands styrkor utövar i Kampuchea ett flagrant brott mot folkrätten och mot FN-stadgan. Vietnams invasion av Kampuchea är ett brott mot den internationella regelordning som respekterad är ett viktigt värn för jordens mindre stater, inkl. Sverige. Kampuchea-konflikten upplevs som ett mycket tungt hot av övriga länder i Sydostasien. Utrikesministern lär få erfara detta på sin stundande resa i regionen. Det är inte så att ASEAN-länderna, upptagna av sin egen rekordartade ekonomiska utveckling, rycker på axlarna åt Kampucheas öde. De ser den pågående konflikten i Kampuchea som det stora hotet mot den fredliga utvecklingen i regionen. De arbetar intensivt med att försöka få Vietnam intresserat av olika förhandlingslösningar som återger Kampuchea dess självständighet och självbestämmanderätt. Dessa försök har dock hitintills varit resultatlösa. Vietnam tycks vilja behålla sitt militära grepp om Kampuchea ända tills varje motstånd är brutet och därmed alla alternativ är borta annat än en ren marionettregering åt Hanoi. Kampuchea-konflikten fortsätter att generera stora flyktingskaror. Bortåt 250 000 människor bor i läger på gränsen till Thailand. Ytterligare ca 50 000 finns i uppsamlingsläger inne i själva Thailand. Malaysia har få flyktingar från Kampuchea. Detta land har i stället varit huvudmottagare för de s.k. båtflyktingarna från Vietnam, som fortsätter att komma, ehuru i väsentligt lägre omfattning. Den humanitära situationen för Kampuchea-flyktingarna är ytterligt besvärlig. Deras läger förstörs gång på gång i de pågående striderna och deras framtid är oviss. För mottagarländerna utgör de stora flyktingskarorna en börda även om det internationella samfundet bär en betydande del av kostnaderna. Herr talman! Sveriges roll i regionen är inte bara den avlägsne åskådarens. Sverige var åsiktsmässigt och genom olika utrikesoch inrikespolitiska åtgärder djupt engagerat i Vietnam-konflikten. I upprepade ställningstaganden och ett högt verbalt tonläge hävdade Sverige gentemot Förenta staterna principen om ett litet lands självklara rätt till självbestämmande och oberoende. Sveriges engagemang för Vietnam ledde till löften om utvecklingsbistånd som snabbt gjorde Vietnam till den främste mottagaren av svenskt bistånd, långt före andra samarbetspartners i Afrika och Asien. Den fråga som många av Vietnams grannländer i dag ställer sig, och som utrikesministern lär möta på sin resa är följande: Hur kommer det sig att Sverige som står för principerna om fred, frihet och små nationers självbestämmande inte nu hävdar dessa gentemot Vietnam? Hur kommer det sig att det svenska biståndet inte har avvecklats efter Vietnams invasion i Kampuchea, som nu går på sitt sjätte år och som inte visar några tecken på att upphöra? Hur kommer det sig att de svenska socialdemokraterna efter återkomsten till makten 1982 t.o.m. höjde biståndet till Vietnam? Utrikesministern hänvisar till långsiktigheten i det svenska biståndet. Och det är en princip som många givarländer omfattar. Men det är inte den enda princip som anses böra vara vägledande — också andra hänsyn gives en plats. Frågor om mänskliga rättigheter, förtryck och demokrati, krig och fred får spela en roll. Andra med Sverige likasinnande givarländer har avbrutit eller avvecklat pågående biståndssamarbete när skälen varit starka nog. Och det, herr utrikesminister, har också Sverige gjort. Efter kuppen mot Allende i Chile avbröt Sverige utvecklingssamarbetet med detta land. Pinochet fick inget stöd av någon långsiktighetens princip. Pakistan är ett annat fall där en gradvis men planerad avveckling har skett. Europarådets parlamentariska församling antog för ett år sedan en rekommendation där man fastslog att medlemsländerna i sitt utvecklingsbistånd bör sträva efter att främja respekt för mänskliga rättigheter och en demokratisk utveckling. De uppmanas också att utöva diplomatiska påtryckningar och att, om nödvändigt, minska det statliga biståndet till sådana länder där förföljelse, förtryck och systematiska övergrepp mot de mänskliga rättigheterna förekommer. Sker ingen förbättring i situationen bör biståndet trappas ned och övergå i andra former, t.ex. humanitära insatser för den nödlidande befolkningen, heter det i Europarådets resolution. På min bänk här i kammaren har jag en färsk proposition till Stortinget om det norska biståndet. Det är tio års erfarenheter som ligger bakom de förslag om framtida inriktning av norskt bistånd som här framläggs. Det sägs mycket om långsiktigheten i norsk biståndspolitik men frågan om mänskliga rättigheter tas också upp. Norrmännen säger att när kränkningarna av de mänskliga rättigheterna görs av landets myndigheter och när de är systematiska, grova och omfattande, så avser den norska regeringen att ta det fortsatta samarbetet under omprövning. Propositionen fortsätter: Det var sådana värderingar som låg till grund för att Norge avbröt samarbetet med Uganda och beslöt att avsluta biståndet till Kuba och Vietnam. Det är på sin plats att fråga utrikesministern om det är hans uppfattning att långsiktigheten i biståndet går före allt annat. Skall tyranniska regimer som kränker mänskliga rättigheter kunna påräkna svenskt bistånd i all oändlighet bara socialdemokratin får råda? Skall mottagarländer för svenskt bistånd kunna angripa och invadera sina grannar utan att detta föranleder en omprövning av Sveriges bistånd? Om detta är utrikesministerns allvarliga uppfattning, så är det sannerligen en ny märklig Bodström-doktrin som får se dagens ljus. Utrikesministern nöjer sig inte med att utlova fortsatt bistånd till Vietnam. Han utlovart.o.m. ett bistånd av betydande omfattning. Det är klart besked till de svenska väljarna. Blir socialdemokratin omvald fortsätter miljardrullningen till Vietnam — ett land som visserligen är fattigt, men som samtidigt satsar sina knappa resurser på ett militäretablissemang som är det största i Sydostasien. Vietnams armé på 900 000 man ligger i storlek på tredje eller fjärde plats i världen. 30 96 av landets budget går till militära utgifter. De 20 divisioner som Vietnam håller i Kampuchea förbrukar 400 ton livsmedel om dagen. Självfallet blir varken Kampucheas eller Vietnams folk mättare eller mindre fattiga av detta. Det är en tragedi för Vietnams folk att det efter dess många och svåra lidanden inte tillåts en fredlig utveckling i samarbete med övriga nationer i Sydostasien. ASEAN-staterna hade hoppats på en sådan utveckling. Omfattande var ASEANS-staternas erbjudanden om hjälp och samarbete vid krigsslutet. Den kommunistiska regimen i Hanoi valde krigets och isoleringens väg. Det svenska biståndet har uppenbarligen inte kunnat påverka de styrande. Det är hög tid för Sverige att dra konsekvenserna av detta. Vi kan inte föra människorättens och fredens talan bara i vissa sammanhang och inte i andra. Vårt bistånd får varken direkt eller indirekt medverka till att stärka förtrycket och bromsa frihetens och demokratins utveckling i de fattiga länderna. Biståndet till Vietnam bör avvecklas.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har bedrivit en långvarig kampanj mot Vietnam i allmänhet och det svenska biståndet till Vietnam i synnerhet. Margaretha af Ugglas interpellation är bara ett led i denna kampanj.

Det finns en ensidighet och en enögdhet i den moderata utrikespolitiska synen som är avslöjande. Det solidariska stödet, omtanken och barmhärtigheten har sina bestämda gränser. Det beror på vem som angriper, det beror på vem som ockuperar, det beror på vem som förföljer om moderaterna skall sätta i gång en kampanj. Men offren för ett angreppskrig, för en ockupation, för en förföljelse kan aldrig se saken på detta sätt, kan inte ha någon förståelse för ett sådant agerande. För dem framstår det som både inhumant och cyniskt, vilket det också är. Det finns bara ett besked, som kan ges till denna ensidighet och enögdhet. Folkrätten och de mänskliga rättigheterna måste försvaras oberoende av vilken regim som kränker dem. En fast och ansvarig utrikespolitik kan och får inte ha någon annan ledstjärna. Sverige reagerar med rätta mot Vietnams intervention i Kampuchea, vilket utrikesministern även i dag har uttalat. Amnesty International, som verkar för mänskliga rättigheter oberoende av politiska system och regimer, har nyligen presenterat en rapport och dokumentation om situationen i Vietnam. I den finns trots allt en del ljuspunkter. Myndigheterna erkänner nu att folkförflyttningarna tidigare tvingades fram med godtyckliga och auktoritära metoder. I dag erbjuds i stället en rad ekonomiska fördelar åt dem som flyttar till de nya zonerna. Under maj månad beräknades ca 4 500 ha lämnat Vietnam sjövägen. Under samma tid emigrerade drygt 2 500 vietnameser lagligt från landet. Men totalt har flyktingströmmen minskat kraftigt sedan 1979. Enligt ungefärliga siffror från FN:s flyktingkommissariat har sorgligt nog 1 800 båtflyktingar dödats av pirater sedan 1982. Antalet intagna på omskolningsläger sedan 1975 har drastiskt minskat, men det rör sig fortfarande om tusentals internerade. Antalet frigivningar från fängelser har under det senaste året ökat, vilket även svenska Amnestygrupper som adopterat enskilda fångar kunnat erfara. Amnestys viktiga arbete fortsätter givetvis. Moderaterna vill att Sverige helt skall upphöra att lämna bistånd till Vietnam. Vad utrikesministern sagt här om det svenska biståndet till Vietnam kan jag instämma i. Jag vill endast göra en kompletterande kommentar. Efter det att Vietnamkriget upphörde har Vietnams folk inte fått någon som helst ersättning eller något bistånd från USA, trots att detta förutskickades i samband med fredsöverenskommelsen 1975. I stället har USA verkat för en isolering och blockad av Vietnam. Denna politik har bedrivits även före den vietnamesiska invasionen i Kampuchea, vilket är en av orsakerna till det mycket komplicerade läget i Sydostasien. Då det gäller det fortsatta biståndet till Vietnam finns det anledning att i detta sammanhang något beröra SIDA-styrelsens förslag i årets petita. SIDA:s styrelse har föreslagit att landramen för Vietnam sänks från 365 milj.kr. 1984 86, dvs. en sänkning med 2096.

Styrelsen konstaterar dock att reservationen sjunkit och att den förväntas minska ytterligare. Vid budgetårets början i juli 1984 var ingående reservation 179 milj.kr. Styrelsen framhåller att även landramarna till andra mottagarländer som harstora reservationer, bl.a. Kenya och Zimbabwe, påverkas av att det finns icke utbetalade medel. För dessa länder föreslås inga sänkningar men väl oförändrade landramar. Jag konstaterar att Vietnam är det enda programland som föreslås få biståndet sänkt, trots att det är ett av de allra fattigaste länderna. SIDA:s styrelse påpekar att den även har andra grunder för sitt förslag till sänkt medelsram för Vietnam. Man talar om ”andra brister i samarbetet” och om lämplig nivå ”med hänsyn till aktuella förutsättningar och rådande planeringsläge”. Det framhålls också att samarbetet nu övergått i en ny, mindre kapitalkrävande fas. Det har även framförts av SIDA:s generaldirektör att ”vi måste värna om Vinh Phu-projektet och sjukhusprojekten och se till att våra åtaganden genomförs på ett korrekt sätt”. Men i själva verket rör det sig om så mycket mer än pappersbruket i Vinh Phu — eller Bai Bang, som det kallas. Det rör sig om att göra nya satsningar, främst inom energisektorn. Den föreslagna nedskärningen skulle minska planeringsutrymmet med ett par hundra miljoner kronor på tre år. Det skulle innebära att färre nya avtal kan slutas och att projektsatsningarna blir lidande. Till detta kommer att de pågående projekten skulle kunna bli försinkade och att personal på plats, även svenska experter, skulle bli fördröjda i sitt arbete. Det är betänkligt att nedskärningarna föreslås vid en tidpunkt då Vietnam genom vissa ekonomiska reformer, decentralisering och liberalisering kunnat vända ekonomin uppåt. Jordbruksproduktion, industri och export har utvecklats positivt de senaste åren. Det vore inte bra för Vietnam — som vill behålla en valfrihet — att vårt bistånd minskas. Då lämnar vi landet i ett ensidigt öststatsberoende, och det önskar varken Vietnam eller vi, förklarade Klas Leijon för någon tid sedan efter att ha återvänt till SIDA från två år på biståndskontoret i Hanoi. Enligt min mening finns det utrymme för att bibehålla biståndet till Vietnam på oförändrad nivå när det totala biståndsanslaget skall ökas med 800 milj.kr. för att enprocentsmålet skall nås. Herr talman! Jag vädjar till regeringen att inte förelägga riksdagen något förslag om minskat Vietnambistånd. Det finns ett stort antal svenska folkrörelser som under många år stött Vietnams kamp för en självständig utveckling. De ser med stor oro på SIDA-styrelsens förslag och kräver att ingen nedskärning av biståndet skall ske.

Herr talman! Att beröva Vietnams fattiga ett stöd tycks, att döma av insatserna här i riksdagen, vara ett av huvudmålen för Margaretha af Ugglas utrikespolitik. Jag vill inte tävla med Margaretha af Ugglas i fråga om spirituell vältalighet och beteckna hennes ståndpunkt som en doktrin, fästad vid Margaretha af Ugglas namn. Men nog finns det en doktrinär inriktning i interpellantens kritik av det svenska biståndet till Vietnam. Den kritiken utövas inte bara här i kammaren utan också i SIDA vars styrelse Margaretha af Ugglas tillhör. Uppslutningen från övriga ledamöters sida i den styrelsen är inte större än att medan Margaretha af Ugglas yrkar på att biståndet skall tas bort helt och hållet, beslutar de övriga ledamöterna samfällt att biståndet skall vara kvar i mycket betydande omfattning. Det är således inte bara de svenska socialdemokraterna som anser att detta bistånd är befogat, utan parlamentarikerna från övriga partier som är representerade i SIDA:s styrelse ger uttryck för samma uppfattning. Det är inte heller bara Sverige som finner det befogat att fortsätta att ge stöd till Vietnam även i nuvarande läge med utgångspunkt i de humanitära behov som föreligger för en av jordens fattigaste befolkningar. Till de länder som fortsätter att ge stöd hör Nederländerna, som otvivelaktigt inte brister i intresse för mänskliga rättigheter. Dit hör också länder som Frankrike, som utkämpat krig i Indokina där otaliga fransmän har fått sätta livet till. Dit hör också vårt grannland Finland. Det är möjligen flera. Men att försöka framställa Sverige som ensamt och envetet fortsättande ett stöd till Vietnam är felaktigt. Vad sedan detta stöd går ut på är välbekant för alla. Vi underhåller ett par barnsjukhus. Vilken glädje skulle det bereda Margaretha af Ugglas om barnen där inte fick sin vård därför att deras regering har ockuperat ett annat land? Vi fullföljer utbyggnaden av ett pappersbruk vars syfte är att åtminstone få fram papper på vilket man hoppas att det också skall gå att trycka någonting och därmed lägga grunden till ett fritt meningsutbyte som hör till en demokrati. Vilken glädje skulle det bereda Margaretha af Ugglas om detta pappersbruk inte fungerade? Vi har ett intresse av att Vietnams ockupation av Kampuchea upphör, och det är inte korrekt när Margaretha af Ugglas säger att Sverige inte hävdar självbestämningsrätten för Kampuchea gentemot Vietnam. Vad finns det för grund för denna ståndpunkt? Har den uttryckts här i riksdagen, har den uttryckts av regeringen i något sammahang, har den redovisats i Förenta nationerna? Det är tvärtom så att Sverige har förklarat att vilket skäl Vietnam än anför — den ohyggliga Pol Pot-regimen eller faran för kinesisk invasion — så är detta skäl vi inte kan godta för Vietnams ockupation av ett annat land. Detta är sanningen. Vi blandar inte ihop de två sakerna stöd till ett lands befolkning i djup nöd och kritik av ett lands utrikespolitik och militära engagemang. Vi vill att det skall bli fred i Kampuchea. Jag har varit i tillfälle att träffa snart sagt alla ASEAN-ländernas utrikesministrar, här i Sverige eller i FN, och jag hoppas i nästa månad kunna besöka åtminstone Thailand. Jag har också i Stockholm träffat dels det demokratiska Kampucheas regeringschef prins Sihanouk, dels folkrepublikens Kampucheas utrikesminister Hun Sen. Ingen representerar regeringar som vi har godkänt, dvs. vi anser att ingen av dessa regeringar kan anses ha ett folkligt stöd. Däremot är vi angelägna om att de talar med varandra. Vi vill gärna förmedla kontakter, vilket också tycks vara deras önskan. Sverige och Frankrike är de två europeiska stater som tycks ha förutsättningar att umgås med alla parter i denna konflikt. Det vill vi kunna fortsätta med. Till Hans Göran Franck vill jag säga att SIDA har föreslagit ett betydande fortsatt stöd till Vietnam. Följer man SIDA:s förslag kommer Vietnam att vara en av de största mottagarna av stöd från Sverige. Skälet till att SIDA ifrågasatt att nu minska stödet är väsentligen att vissa projekt som dragit kostnader under lång tid nu börjar bli färdiga. Det slutliga ställningstagandet från regeringens sida när det gäller omfattningen av biståndet till Vietnam kan jag ännu inte redovisa, därför att vi där inte kommit till ett definitivt avgörande.

Herr talman! Utrikesministern undviker huvudfrågan i min interpellation och likaså huvudfrågan i mitt anförande här i dag. Huvudfrågan är ju faktiskt, utrikesministern, om svenskt bistånd skall fortsätta att utgå oavsett vad regimerna i våra mottagarländer företar sig; om de sänder in armédivisioner för att kväsa vissa folkgrupper eller om de ockuperar grannländer i strid med FN-stadgan. Jag kan inte se annat än att denna nya ”Bodströmdoktrin” innebär att Sverige blir sina mottagarländers fånge. Vi får inte säga eller göra någonting. Biståndet skall utgå vad som än sker. Tänker utrikesministern förelägga riksdagen denna nya doktrin i januari? Min inställning, herr talman, är den rakt motsatta. Vi har ett särskilt ansvar för att hävda friheten och de mänskliga rättigheterna samt för att hävda välfärd för folkflertalet i de länder som vi kan påverka och där vi kan ha någonting att säga till om, dvs. bl.a. i de länder som tar emot svenskt bistånd. Utrikesministern talade om barn på sjukhusen i Hanoi. Jag tror, utrikesministern, att barnen på sjukhusen i Hanoi skulle må väldigt väl av att Vietnam drog tillbaka sina trupper från Kampuchea och minskade storleken på sin militärbudget och av att de mediciner som Sverige skickar till barnsjukhusen i Hanoi kom fram, så att inte svenska ögonvittnen när de kommer hem för oss riksdagsmän behövde berätta: Det fanns inga mediciner på barnsjukhuset i Hanoi. Där fanns inte B-vitamin, inte ett enda vitaminpiller, som man kunde ha hjälpt barnen på barnsjukhuset i Hanoi med. Jag har, utrikesministern, en misstanke som dock är obekräftad, att mycket av det vi skickar går till armén i stället för att nå fram till barnsjukhuset i Hanoi. Jag tycker också att utrikesministern skall tänka på barnen i Kampuchea, på barnen i flyktinglägren vid gränsen till Thailand och hur deras liv och deras framtid ser ut. Vi har en moralisk skyldighet att hävda den internationella rättsordningen och FN-stadgan. Jag tycker att utrikesministern ett ögonblick skall fundera på hur annorlunda Vietnams öde och framtid kunde ha varit, om detta arma folk i stället för att ha begåvats med en kommunistisk diktaturregim som väljer tvångskollektivisering och förnyat krig hade i fredlig samverkan med sin omvärld fått utveckla sitt land. Vietnam har stora naturrikedomar, stora resurser och är beläget i en region med en fantastisk ekonomisk utveckling. Hade man fått välja frihetens väg, marknadshushållningens väg, då hade även barnen i Hanoi fått det bättre, utrikesministern!
Herr talman! Det finns en nästan makaber Albert Engström-teckning. En dam säger följande till försvar för sin kallsinnighet vid åsynen av några trashankar: ”Dessa barn äro ej värda medlidande ty deras fäder super.” Jag antar att barnen i Hanoi inte heller är värda medlidande med anledning av att deras fäder strider. Eftersom Margaretha af Ugglas älskar att tala i doktriner vill jag säga att det för mig inte är något främmande att som en doktrin ställa upp möjligheten att dels arbeta för fred genom underhandlingar, dels samtidigt bereda humanitärt bistånd till behövande. Är detta för Margaretha af Ugglas en omöjlig ståndpunkt hoppas jag att hennes uppfattning inte vinner någon stor spridning.
Herr talman! Om utrikesministern hade lyssnat på mitt huvudanförande hade han hört att det är just en sådan utväg som jag tycker att man skall söka efter i denna svåra situation. Man bör övergå till ett humanitärt bistånd som särskilt inriktas på de nödlidande. Man skall använda enskilda organisationer — Röda korset, Rädda barnen, kyrkan och missionen — just för att nå fram till de nödlidande, till barnen som utrikesminister Bodström talade om. Det är precis så jag menar att vi måste handla. Den vägen finns också angiven i Europarådsresolutionen som jag talade om, och det är den vägen som norrmännen menar att man skall gå. Man måste försöka hjälpa de nödlidande människorna. Man skall inte förse en förtryckarregim med 1 milj.kr. om dagen.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att kraftigt öka de svenska biståndsinsatserna för långsiktiga rehabiliteringsåtgärder i katastrofbältet söder om Sahara samt om regeringen är beredd att i internationella fora och i kontakter med andra rika länder verka för planerade och samordnade internationella insatser i samma syfte. Pär Granstedt ger en pedagogisk och riktig bild av den bekymmersamma utvecklingen i länderna väster, söder och öster om Saharaöknen. En torkperiod på mer än tio år — om än med kortare avbrott — har tillsammans med en alltför intensiv användning av jorden av människor och boskap lett till det som beskrivs i interpellationen: vegetationsförstöring, svår erosion, grundvattenförluster — kort sagt ökenutbredning. Området har under den aktuella perioden varit skådeplatsen för några av de svåraste svältkatastroferna i modern historia. Etiopien är mitt i sin andra svåra massvält på tolv år. Sverige gör betydande långsiktiga insatser på markoch miljövårdens område. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet med Etiopien och Guinea-Bissau är till stor del inriktat på jordbruk och andra markvårdande insatser. I Etiopien har Sverige också stött FN-verksamhet i samma syfte. I Kap Verde används både reguljärt bistånd och katastrofmedel för långsiktiga markoch miljövårdsinsatser. I andra länder i Sahel Sudanområdet — närmare bestämt i Niger, Burkina Faso, Senegal och Sudan —- finansierar Sverige sedan 1982 ett omfattande markvårdsprogram som genomförs av FN:s livsmedelsorganisation och FN:s särskilda kontor för Sahel och Sudan . Det svenska bidraget uppgår till ca 50 milj.kr. I Östafrika har ett regionalt markvårdscenter upprättats med hjälp av svenskt bistånd. Centret har förmedlat kunskaper och metoder till flera länder i regionen. Vidare lämnar Sverige betydande bidrag till FAO:s verksamhet på byskogsområdet, både i pengar och när det gäller kunnande. Låt mig här tillägga att tyngdpunkten på Sveriges miljöoch markvårdssatsningar ligger inom landprogrammen. Detta är naturligt, då en nära samverkan krävs med mottagarländernas myndigheter och då markvårdsinsatser i möjligaste mån bör integreras med verksamhet inom andra sektorer. Med utnyttjande av vunna erfarenheter i programländerna bör Sverige emellertid kunna spela en betydande roll i angelägna rehabiliteringsåtgärder i länderna runt Sahara. Redan nu utnyttjas även på detta område såväl FN som frivilligorganisationer. Jag vill här också inskjuta att katastrofbiståndet i ökande utsträckning bör omfatta insatser med långsiktiga effekter, som t.ex. stöd till transporter för distribution av förnödenheter. På Pär Granstedts andra fråga — om regeringen i internationella fora och i kontakter med andra rika länder är beredd att verka för samordnade insatser för Sahelregionen — är svaret givetvis ett oförbehållsamt ja.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Svälten i Etiopien är nu högaktuell för oss alla. Vi är alla starkt medvetna om de tragedier som där utspelar sig. Men det är en ganska nypåkommen medvetenhet. Man får på något sätt en känsla av att världssamfundet har tagits med överraskning av händelseutvecklingen. Enligt dem som har följt skeendet i Afrika mera kontinuerligt finns det egentligen ingen anledning till överraskning. Dess värre är det som nu händer i Etiopien bara en logisk konsekvens av en utveckling som har pågått mycket länge. Det är dessutom en utveckling som inte på något sätt begränsar sig till Etiopien. Den omfattar ett brett bälte av stater söder om Sahara — det som brukar kallas för Sahelområdet — och Sudan. Nya katastrofländer väntar på att uppmärksammas, väntar på insatser. Det görs nu betydande insatser för att hjälpa de drabbade i Etiopien, och det krävs omfattande åtgärder för att hjälpa de drabbade i andra hungerländer. Det är bra att det görs insatser, men samtidigt är vi medvetna om hur svårt det är att verkligen nå alla som behöver hjälp. Det vi nu gör är dock — och detta är grundtemat i min interpellation — bara en hjälp för stunden. Det viktiga är att vi kan vända den förödande utveckling i form av ökenutbredning och jordförstörelse som ligger bakom katastrofen och som redan har pågått alltför länge. Som jag kortfattat redovisade i min interpellation är den nuvarande situationen i mycket hög grad människans verk. Den hänger samman med befolkningsökningen och med en jordbruksoch betesdrift som har utformats så, att den suger ut jorden och blottlägger den för solstrålning, vilket leder till uttorkning. Men lika väl som den nu pågående katastrofen i denna del av världen till stor del är människans verk är det också möjligt för människan att vända utvecklingen. Genom insatser på jordbrukets område, genom skogsplantering och genom sociala insatser går det att stoppa ökenutbredningen och utarmningen och att återskapa den produktionsförmåga som nu i rask takt håller på att gå förlorad. Detta är alltså möjligt, men det kräver mycket stora insatser. Det är därför jag i min interpellation ställde frågan om Sverige är berett att i ökad utsträckning göra sådana insatser. Trots att alla insatser för att hjälpa fattiga länder är oerhört angelägna står vi nämligen nu inför en akut katastrofsituation, som gör den typ av insatser jag nämnt viktigare än kanske några andra. Utrikesministerns svar är hållet i en mycket positiv anda. Det finner jag glädjande. Frågan är naturligtvis ändå vilka konkreta åtgärder regeringen är beredd att vidta. Utrikesministern pekar på vad som redan görs, och onekligen syftar en hel del av de insatser som görs inom det svenska biståndsprogrammet just till att rädda marken, miljön och produktionsförmågan i jorden, inte minst i Afrika. Men samtidigt är detta en tämligen begränsad del av de biståndsinsatser som görs i dag. Av sammanlagt 18 programländer är det bara 2 som kan räknas till dem som drabbats hårdast av de pågående svältkatastroferna, nämligen Etiopien och Mogambique. Mocambique är dessutom något av ett specialfall, eftersom politiska förhållanden och sydafrikanska aggressionshandlingar till stor del ligger bakom den katastrofala utvecklingen. Väldigt litet av insatser görs i det egentliga Sahelområdet. I interpellationssvaret påminns om det stöd som Sverige ger åt ett FN-program i ett antal Sahelländer. Det handlar om 50 milj.kr. Det är visserligen mycket pengar, men det motsvarar bara drygt 126 av den svenska biståndsbudgeten.

Det är här fråga om många olika typer av insatser. Förutom markvårdsinsatser krävs skogsplanering — byskogsprojekt är ju någonting som vi redan har erfarenhet av — sociala insatser inkl. familjeplanering samt byutvecklingsprogram med inriktning på att skapa även annan sysselsättning än jordbrukssysselsättning för människorna. Vi har en hel del erfarenhet att falla tillbaka på. I interpellationssvaret säger också utrikesministern att Sverige bör kunna spela en betydande roll i angelägna rehabiliteringsåtgärder i länder runt Sahara. Jag hoppas att detta innebär att vi kommer att få konkreta förslag till kraftigt ökade svenska insatser på det här området. Omprioriteringar kan, som sagt, behöva göras. Det är alltid svårt, eftersom allt bistånd går till mycket angelägna ändamål, men det är kanske nödvändigt med tanke på den akuta situation som dessa länder befinner sig i. Jag utgår dessutom från att enprocentsmålet återigen kommer att uppnås i den biståndsbudget som skall läggas fram i januari och att det där också kommer att finnas utrymme för extra insatser på det här området. En mera långsiktig inriktning av katastrofbiståndet utlovades också, och jag ställer förhoppningar på den punkten. Min konkreta frågeställning är alltså: Är regeringen beredd att inom ramen för det bistånd som vi kommer att ge fortsättningsvis och som jag utgår ifrån blir åtminstone 1 20 av vår bruttonationalinkomst göra en kraftsamling på just insatser som kan häva den katastrofala utveckling vi nu kan iaktta i stora delar av Afrika? Det är också helt klart att Sverige inte ensamt kan lösa dessa problem. Skall vi kunna stoppa den pågående förödelsen i Afrika krävs det samordnade internationella insatser. I den andra delen av min fråga tog jag också upp detta, dvs. om regeringen vill verka för att sådana insatser kommer till stånd via internationella organ. På den punkten var det svar jag fick ett oförbehållsamt ja. Mot den bakgrunden ser jag naturligtvis med stort intresse fram emot de konkreta åtgärder och förslag som Sverige nu kommer att lägga fram i FAO och andra lämpliga organ för att få till stånd de kraftfulla internationellt samordnade insatser som krävs. Kan utrikesministern kanske redan nu nämna något om vad regeringen planerar att göra på det området?

Herr talman! Det är värdefullt att allmänna opinionen i Sverige och andra länder fått upp ögonen för den fruktansvärda katastrofen i Etiopien och andra afrikanska stater. Men det är samtidigt klart att det, precis som Pär Granstedt här har sagt, inte bara är fråga om att åstadkomma en hjälp för att tillgodose de mest akuta behoven, utan man måste också arbeta långsiktigt. Här är det bl.a. fråga om forskning och utveckling för att bättre tillvarata de naturresurser som finns i de olika länderna. Jag vill nämna att vi kanske redan den här veckan kan fatta beslut i regeringen om ytterligare forskningsinsatser, som har förberetts genom styrelsen för u-landsforskning SAREC. Om vi blir färdiga till veckans regeringssammanträde, hoppas jag att insatser skall kunna göras på över 40 milj.kr., av vilket 28 milj.kr. är avsedda för en serie internationella institut för jordbruksforskning under 1985 genom den s.k. konsultativa gruppen för internationell jordbruksforskning. Samtidigt tilldelas FN:s forskningsinstitut för social utveckling 4 milj.kr. för 1985. Det är fråga om ett institut som bl.a. studerar livsmedelsförsörjningen för olika sociala grupper i u-länder. SAREC har också ett särskilt bilateralt program för Etiopien, som kommer att tilldelas 10,2 milj.kr. för en tvåårsperiod. I det programmet är jordbruket också en av de tyngsta delarna. I Etiopiensamarbetet ingår markvård och, avseende det långsiktiga arbetet mot ökenutbredning, också kartläggning av gräsvegetationen och utformning av ett framtida varningssystem för torka. Jag hoppas att här ett bra samarbete skall kunna förekomma mellan SMHI och Etiopiens vattenresurskommission. Med detta korta tillfogande har jag velat ge exempel på att vi arbetar i den riktning Pär Granstedt efterlyst.
Herr talman! Det som utrikesministern nyss redovisade tycker jag är mycket värdefullt. Det är bra att Sverige satsar resurser på att utöka kunskaperna på det här området. Det är helt klart att jordbruksforskningen i överväldigande utsträckning ägnas åt just förhållandena i den tempererade delen av världen, alltså den del av världen där i-länderna ligger. Onekligen är det så, att problemen för jordbruksutvecklingen i u-länderna i viss mån beror på att vi har bristande kunskaper om svårigheterna för jordbruket i tropiska områden. Dessutom överförs olika slags teknik, teknik som är utvecklad för tempererade områden, till tropiska områden — med katastrofala följder, bl.a. på grund av ett annat klimat och andra jordbruksförhållanden. Samtidigt står det klart att det finns tillräckligt mycket kunskaper för att påbörja kraftfulla och omfattande insatser redan nu, så att utvecklingen när det gäller ökenutbredningen kan stävjas. Vi vet att en av de viktigaste åtgärderna är att stoppa nedhuggningen av träd och att få till stånd nyplantering av träd. Vidare vet vi att det är viktigt att kvaliteten höjs i fråga om den stock av djur som man har. På det sättet får man ett större utbyte av mera begränsade jordar. Därmed minskas belastningen av jordarna. Vi vet också att det krävs åtgärder när det gäller underhållet av bevattningsoch terrassystemen i bergen samt åtgärder när det gäller valet av rätt plöjningsteknik samt åtgärder som syftar till minskad erosion etc. Det krävs också sociala insatser av olika slag. Vi behöver alltså inte avvakta forskningen för att kunna göra insatser, utan vi kan, på basis av det kunskapsunderlag som redan nu finns, få till stånd program av den omfattning som behövs. Det är klart att några tiotal miljoner inte är tillräckligt i detta sammanhang. Man måste vara beredd att sätta till ytterligare en eller annan nolla i fråga om de belopp som satsas. Det måste således röra sig om hundratals miljoner. Det kanske rent av rör sig om miljardbelopp.

Från centerns sida kommer vi att följa utvecklingen med mycket stort intresse. Givetvis kommer vi här i riksdagen att ta de initiativ som erfordras, om regeringsförslagen inte är tillräckligt långtgående.

Herr talman! Tore Nilsson har i en interpellation frågat om jag anser atten = Om användning av del av vårt u-landsbistånd kan avsättas till vård inom Sverige vid inrättningar — utvec klingsbistånd och anstalter som inte längre disponeras för sitt ursprungliga ändamål men — till sjukvård Sveridär tillgång på personal föreligger och hälsosam miljö kan erbjudas. ge Det dåliga hälsotillståndet hos människor i tredje världen beror i stor utsträckning på fattigdomen. Det gäller de vanligaste sjukdomarna såsom undernäring, diarréer och luftvägsinfektioner och till viss del även de utbredda tropiska sjukdomarna, t.ex. malaria, spetälska och snäckfeber. Det är framför allt barnen som drabbas, speciellt av undernäring och diarréer. Barnadödligheten är mycket hög, mellan 10 960 och 20 96. Hälsovården på landsbygden i tredje världens länder är undermålig, för att inte säga obefintlig. 80 26 av människorna i u-länderna nås aldrig av reguljär hälsovård enligt världshälsoorganisationens beräkningar. Ett övergripande mål för Sveriges utvecklingssamarbete med u-länderna är att höja levnadsnivån för fattiga människor framför allt på landsbygden. Ett viktigt led i detta är att bygga ut den grundläggande hälsovården. Sverige har lämnat ett omfattande bistånd för att förbättra hälsovården i u-länderna, dels genom våra bidrag till FN och dess olika organ, främst FN:s barnfond och Världshälsoorganisationen , dels genom vårt bilaterala samarbete med programländerna, dels genom vårt stöd till enskilda organisationers verksamhet. Biståndet på hälsoområdet inriktas alltmer på att stödja u-ländernas egen strävan att bygga ut en förebyggande bashälsovård på bynivå i linje med den av FN antagna primärhälsovårdsstrategin. I denna strävan läggs särskild vikt vid att landets egna resurser mobiliseras, att människorna själva deltar aktivt. Vidare inriktas det svenska hälsobiståndet på att stödja mödraoch barnhälsovård, vaccinationsprogram, åtgärder mot diarrésjukdomar samt hälsoundervisning och utbildning, dvs. på grundläggande hälsoservice i syfte att tillmötesgå behoven hos de fattiga människorna på landsbygden. Mot denna bakgrund kan jag inte finna det vara ett rationellt eller effektivt utnyttjande av biståndsmedlen att bekosta vård och rehabilitering i Sverige av sjuka barn och vuxna från u-länder därför att personal och sjukhus saknas i u-länderna. En sådan vård i Sverige skulle bli mycket dyrbar och omfatta mycket färre människor än de långsiktiga hälsovårdsinsatser motsvarande kostnad kan finansiera i mottagarlandet. Vad avser katastrofdrabbade människor i u-länderna vill jag säga att stora delar av Afrikas befolkning lider svår nöd till följd av torka. För att hjälpa dessa nödlidande lämnar Sverige ett omfattande katastrofbistånd. Hjälpen ges förutom genom FN eller direkt till mottagarlandets regeringar genom enskilda humanitära organisationer. Även den svenska specialenheten för katastrofhjälp inom FN:s beredskapsstyrka har utnyttjats till insatser för torkdrabbade i Afrika. 135 Det är min mening att också våra resurser för katastrofbistånd bäst når de nödlidande i u-länderna om insatserna genomförs där.

Herr talman! Jag tackar för svaret på interpellationen. Det aktuella fallet är Hällnäs sjukhem i Västerbotten, en gång byggt som sanatorium. Det skall enligt aktuella planer upphöra som vårdanläggning före år 1990. Sjukvårdshuvudmännens beslut därom är inte fattat, men i diskussionerna kring sjukhemmets framtida användning har befolkningen i länet och inte minst i Vindelns kommun framfört många allvarliga invändningar mot tanken på att en anläggning av så gediget slag och så lämplig just för sjukoch hälsovård skall överges. Någon verksamhet som sedan kan förläggas dit och som ser meningsfull ut föreligger inte. Även personalen har en bestämd uppfattning att sjukhemmet bör fortsätta med en verksamhet av liknande slag som bedrivits där. Nyligen har en läkare vid Vindelns läkarstation framfört tanken att sjukhemmet är lämpligt för en ny vårdform, nämligen eftervård och rehabilitering av sjuka och skadade från krigsoch katastrofdrabbade länder. Många delar hans uppfattning. Även jag gör det, och jag vill här säga något om varför jag gör det. Det är känt att SIDA stundom har svårt att finna meningsfyllda projekt, framkomliga vägar och de rätta metoderna för att effektivt använda de svenska biståndsmedlen. I många områden i u-länderna saknas sjukhus och personal för vård och rehabilitering av sjuka, barn och vuxna. Det borde vara en framkomlig väg att till en del bereda u-hjälp genom att speciella grupper av nödställda får vård i Sverige, finansierad genom pengar ur vårt bistånd. Detta är bakgrunden till och innehållet i min interpellation. Den framställdes för två månader sedan, men bl.a. på grund av fru Gandhis bortgång och begravning har svaret kommit först nu. Under tiden har en mängd fakta tillkommit som gör att jag är ännu mer övertygad om att detta kunde vara en framkomlig väg. Jag tackar än en gång för svaret. I princip föreligger inga delade meningar mellan mig och den fackkunskap som står bakom detta svar i dag. Fattigdomen, sjukdomarna och undernäringen är för oss alla kända verkligheter liksom den därmed följande barnadödligheten. Jag har några gånger haft tillfälle att resa i länder i Afrika där SIDA arbetar, och intrycken har förstärkt min uppfattning att hälsovården, i den mån den alls finns, är undermålig i länderna i fråga och att det är förenat med stora svårigheter att lära ut hygien och hälsovård. Detta har inte ens missionen i sitt långvariga arbete här klarat. Det ärt.o.m. så att mediciner inte utan vidare kan utdelas eller säljas, eftersom analfabetism m.m. gör att de kan användas fel i vissa fall. Vad som i svaret sägs om våra insatser för att höja levnadsnivån kan jag ansluta mig till, liksom att vi måste stödja u-ländernas egen strävan att bygga ut bashälsovården och därvid mobilisera landets egna resurser. Men sedan har jag invändningar och en avvikande mening att anföra. Gång på gång framkommer det att det föreligger stora svårigheter för oss, för SIDA och för dess organ, att verkligen nå resultat som önskas och som svarar mot insatserna. Så sent som i dagens nummer av Svenska Dagbladet läser vi att en SIDA-direktör ”ifrågasätter biståndsorganets effektivitet”. Det här är inte klander mot någon, utan klander i stort. I artikeln står det bl.a.: ”Erfarenheten visar nu att många u-länder har fått mer bistånd än de kunnat absorbera och även absorberat mer bistånd än de kunnat administrera på ett framgångsrikt sätt.” Det påpekas att det finns outnyttjat bistånd. Det föreligger en rapport från riksrevisionsverket, där det omtalas att det ibland saknas kunskap om förhållandena i tredje världen hos de konsulter som anlitas. I slutet av artikeln får man veta att t.o.m. en sådan veteran och kännare som förre generaldirektören Ernst Michanek kan ifrågasätta biståndet i vissa fall. Detta är ganska intressanta uppgifter. Utan att alltså direkt klander riktas mot någon person eller mot någon viss verksamhet visas hur svårt det är att få biståndet effektivt. För ett par år sedan läste jag i Dagens Nyheter om SIDA-chefens egen syn på svårigheterna att finna de rätta kanalerna, de kunniga medarbetarna. Detta är säkert känt också för utrikesministern. Därtill kan läggas en del som inte står i det svar som jag har fått i dag. I tidningen Dagen den 13 november finns det en artikel om ”Religionsförföljelse i skuggan av svälten”. Där beskrivs hur det mitt under det att det pågår en sådan ohygglig katastrof sker en omfattande förföljelse av de kristna där. Förföljelsen dämpas inte av de svåra förhållandena då det gäller hungern.

Det fanns i går en artikel av Sven Öste i Dagens Nyheter, där det står: ”Svälten i Etiopien är ingen naturkatastrof, den hade kunnat undvikas. Men den passar väl in i de styrandes planer. Människor som dör av svält kan inte göra uppror.” Jag skall av tidsskäl inte läsa mer ur denna artikel. Jag kan dock säga att jag under hela mitt vuxna liv har haft kontakter med just Etiopien och har det fortfarande. Det som står här är en skakande realitet, som också bör finnas med när vi talar om vad vi kan göra. Detta visar också att våra pengar ibland inte används så bra som människor har trott. När jag läser utrikesministerns svar, måste jag fråga: Vad säger t.ex. Landstingsförbundet? Vad säger hjälporgan som Rädda barnen och Röda korset? Jag har talat med läkare på landstingssidan i vårt land som anser det helt realistiskt att vi hos oss tar hand om offren från en värld full av katastrofer och nöd, just för eftervård och rehabilitering, har man betonat. Hur mycket skulle det kosta mer än annan hjälp? Vi läser om att en enda svensk som får genomgå hjärtbyte eller byte av annat inre organ kostar väldiga summor, men vi tycker nog att vi skall använda pengarna så. Är det verkligen för dyrt om vi kunde göra något i stil med vad jag har aktualiserat i min interpellation? Vi måste fråga om det inte vore billigt att rädda människor genom att nu — när man absolut inte kan bygga sjukhus eller ordna med vård på en mängd ställen där förhållandena är olidliga — bygga en luftbro till oss. Det finns som sagt i Hällnäs en utmärkt anläggning med alla resurser tillgängliga men snart utan uppgift. De anställda som måste permitteras för alltid kostar sedan vårt samhälle så mycket att även detta borde tas med i beräkningen. En kommun som får stora problem om inte ersättningsverksamhet kan startas i anläggningarna har också synpunkter som är värda att beakta. Detta gäller, enligt uppgifter jag har inhämtat, fler landsting — t.ex. inom Norrbottens läns landsting med Sandträsks sjukhus och i Älvsborgs läns landsting. Kort summerat: Vi ger trots allt ett relativt stort bistånd. En del av det kommer inte till användning — det finns reserverade medel. En del är långt ifrån effektivt utnyttjat. Samtidigt som vårt arbete fortsätter, enligt vad som anges i svaret här i dag, bör det vara realistiskt att också på vår egen mark göra en betydelsefull insats i kampen för människors räddning. Svaret från utrikesministern har inte ändrat min uppfattning. Eftervård och rehabilitering skulle i dag kunna utföras utan att det vore förenat med anmärkningsvärt höga kostnader. Hit kunde människor komma från Etiopien, Sudan och Afghanistan. De kunde finna vägen tillbaka till ett liv som de kunde fortsätta i sina hemländer när de en gång blir befriade från det ok de nu bär. Herr utrikesminister! Jag anser för min del att det vore rätt använda pengar, att detta vore effektiv u-hjälp och att det med perspektiv på hela orsakssammanhanget inte vore dyrbar hjälp utan i ordets bästa mening billig. Jag tror att det också kunde bidra till att ytterligare väcka svenskarna till medvetenhet om behoven i denna ohyggliga verklighet. När jag i går morse i Svenska Dagbladet såg en bild av en död gammal man som hade svultit ihjäl och vars lik nu skulle omhändertas skar det verkligen i mig. Visst ger massmedia bilder som borde väcka oss. Men en liten ström av bröder utifrån världen som kunde vårdas och rehabiliteras mitt ibland oss kunde också skapa motivation för det svenska biståndet på ett särskilt sätt, så att aila tveklöst ville medverka till att enprocentsmålet upprätthålls. Jag har i dagarna gått och tänkt på en dikt av Stig Dagerman: Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra: en annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer. Jag tror att det vore värt att göra ett försök att på något sätt utreda denna fråga. Jag tror också att man skulle inhämta den synpunkt som finns i vissa läkarkretsar, hos Landstingsförbundet, hos hjälporgan som Röda korset och Rädda barnen osv. Jag är övertygad om att detta skulle vara en insats som inte kunde klandras för att inte vara effektiv.

Herr talman! Jag vill börja med att kommentera den del av interpellantens anförande, där han säger att en del SIDA-medel får en felaktig användning. Jag betvivlar inte att det finns en del projekt som misslyckas när de sätts i gång i u-länderna. Jag vill emellertid påpeka att alla företag som startas i Sverige inte heller leder till ett lyckosamt resultat för företagens ägare och deras anställda. Jag vill påpeka svårigheterna att lokalisera företag till glesbygderna i Norrland och andra delar trots de mycket stora förmåner som staten är beredd att ge. Näringslivet reser ett väldigt motstånd när det gäller lokalisering till glesbygd. Det är ofta ett motstånd som är omotiverat, men företagen tror att det inte går att driva näringsverksamhet i sådana delar av vårt land. Hur skall det då inte vara att ta upp industriell verksamhet eller driva någon annan form av tekniskt avancerad verksamhet i ett u-land. Några misslyckanden måste tillåtas, annars lär man aldrig kunna försöka. Jag har ingen större respekt för dem som med utgångspunkt i sådana misslyckanden åstadkommer braskande rubriker där man hävdar att hela biståndet är felaktigt. Ofta är det någon viss del av biståndet som vederbörande själva i stället vill favorisera. Man vill att medlen skall gå till ett annat ändamål än det som varit uppe till diskussion och som man kritiserar. När det gäller den nu aktuella frågan står det väl ändå klart att hälsovård måste bedrivas på den plats där människorna befinner sig. Vi har inget val beträffande barnavård, förebyggande mödravård och annan hälsovård. När det gäller sjukdomarna i u-länderna rör det sig om sjukdomar som skördar dödsoffer men som hos oss med en ganska enkel behandling skulle leda till att patienten tillfrisknar. Jag har särskilt nämnt diarréerna bland barn som UNICEF så energiskt försöker sprida läkemedel mot. De svårare sjukdomarna som fordrar att patienten vårdas på en särskild sjukvårdsinrättning bör nog ändå behandlas i närheten av patientens boningsort och i närheten av vederbörandes anhöriga osv. Jag kan bara tänka mig ett fåtal extrema fall där våra universitetssjukhus kan bereda en vård som inte är möjlig att få på ett sjukhus i u-länderna, vare sig det sjukhuset drivs av missionen eller av någon annan huvudman. Jag har förståelse för de problem man kan ha i Västerbotten och i andra delar av landet med anledning av att en sjukvårdsinrättning skall läggas ned därför att patientunderlaget viker eller därför att man inte vill att människorna skall vårdas i glesbygden utan sammanför dem för vård i större inrättningar. Eftersom Tore Nilsson åberopade Landstingsförbundet vill jag säga att de svenska landstingen faktiskt äger ett företag som heter SwedeHealth och som säljer svensk sjukvård bl.a. i den formen att man tar emot utländska patienter för vård. Då tar man emot patienter från länder som kan och vill betala för patienterna. Det finns åtminstone en del länder — bl.a. oljerika länder i Mellersta Östern — som har så goda inkomster att de kan bekosta transport av en patient till Sverige och bekosta vården här. Mitt förslag är alltså att Västerbottens läns landsting — som man vill att landstingets tjänster på sjukvårdens område skall komma människor från utlandet till godo — vänder sig till det landstingsägda företaget SwedeHealth för att med företaget diskutera möjligheterna att sälja tjänster. Biståndsmedlen tror jag emellertid måste användas på plats i allra största utsträckning, i första hand för förebyggande hälsovård och i andra hand för sjukvård som i flertalet fall är så okomplicerad om man har personal och medikamenter att det inte erfordras att patienten förflyttas från den ena världsdelen till den andra.

Herr talman! Jag ville gärna betona att jag inte hör till dem som brukar ropa på åtgärder mot SIDA. Jag är mycket glad över att vi har vårt biståndsarbete, och jag har också under resor i Afrika haft möjlighet att se mycket som glatt mig. Jag tycker emellertid att utrikesministern på sätt och vis försöker ge en annan bild av det som jag sade. T. o. m. chefen för SIDA talar i den artikel som jag har omtalat om hur svårt biståndsarbetet är. Denna artikel var införd i nyårsnumret 1982, om jag minns rätt. Jag har inte ifrågasatt att en del saker måste få misslyckas. Dessutom tycker jag att herr Bodströms jämförelse med näringslivet egentligen var helt opåkallad. Jag har alltså den största respekt för de insatser som görs. Men samtidigt var min interpellation och det jag har sagt här i dag ett försök att säga att det kanhända finns möjligheter att i den speciella situation som föreligger i en mängd länder i världen, inte minst just nu, hjälpa människor genom att använda de resurser vi har i Sverige. Jag är absolut överens med utrikesministern om att hälsovård skall bedrivas i de länder det är fråga om och så nära patientens hem som möjligt, om han nu har ett hem. Men i det vimmel av nödställda som finns i världen och mot bakgrund av de stora katastrofsituationer som föreligger borde vissa uppgifter kunna lösas i enlighet med den läkares tankar som ligger bakom mina förslag — han har emellertid inte bett mig att interpellera. Men denna läkares artikel har föranlett många reaktioner från människor på olika håll i landet som har läst artikeln. Att Hällnäs sjukhem skulle vara nedlagt därför att man inte vill ha vård i glesbygden är inte hela sanningen. Sjukhemmet byggdes en gång för att bekämpa en sjukdom som vi dess bättre i praktiken har utrotat i vårt land. Sjukhemmet behövs inte mer för den uppgiften, och det har därför haft andra uppgifter. Strukturen på sjukvården har också förändrats, det är alldeles riktigt. Men Hällnäs ligger inte i någon skrämmande glesbygd. Det ligger faktiskt vid norra stambanan i ett underbart landskap. Jag tror inte att den beskrivning som herr Bodström gav var riktig. Att vända sig till ett organ som tar betalt för vården är tänkbart — det förekommer och må så göra.

Herr talman! Inga Lantz har i en interpellation ställt följande frågor till mig. 2. Är regeringen beredd att ta initiativ för att fastställa vad som skall anses vara en skälig levnadsnivå? 3. Är regeringen beredd att låta en sådan skälig levnadsnivå ligga till grund för en gemensam riksnorm i landets kommuner för nivån på socialbidragen? Enligt socialtjänstlagen har den enskilde rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Ekonomiskt bistånd inom socialtjänstens ram har karaktären av ett individuellt behovsprövat stöd som skall träda in när den enskilde inte kan försörja sig genom arbete eller när mer generella stödformer främst inom socialförsäkringen inte kan utgå. När det gäller Inga Lantz första fråga vill jag säga följande. Den nuvarande utvecklingstrenden när det gäller antalet socialbidragstagare och socialbidragskostnader är oroande. Den är i allt väsentligt ett uttryck för mer generella problem i samhället. Arbetslösheten är fortfarande för hög. Under en följd av år har reallönerna sjunkit för flertalet löntagare. Dessa förhållanden har påverkat bl.a. barnfamiljernas ekonomiska situation. Det grundläggande och första steget i en plan för att förbättra barnfamiljernas och andra utsatta gruppers levnadsstandard är att återskapa ett ekonomiskt starkt samhälle. Regeringens ekonomiska politik har också lett till en påtaglig återhämtning i den svenska ekonomin. Prisstegringstakten sjunker och möjligheter till en viss ökning av reallönen bedöms finnas under år 1985. Regeringen har emellertid även vidtagit en rad särskilda åtgärder för att förbättra villkoren för de mest utsatta grupperna och därmed också minska behovet av socialbidrag. En stor satsning har gjorts på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringen har i en proposition nyligen föreslagit att ytterligare 1,75 miljarder kronor satsas på insatser särskilt inriktade på de långtidsarbetslösa. Åtgärder har också vidtagits för att stödja en fortsatt expansion av svenskt näringsliv. De hittills gjorda insatserna har nu börjat ge resultat i form av nedgång i antalet arbetslösa. I september i år uppgick antalet arbetslösa till 140 000 jämfört med 177 000 under samma månad förra året. De totala kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder uppgick budgetåret 1983/84 till drygt 20 miljarder kronor, varav ca 6 miljarder utgjorde kontantstöd till arbetslösa. Dessa siffror skall jämföras med de totala kostnaderna för socialbidrag, vilka i år beräknas uppgå till ca 2,7 miljarder kronor. När det gäller barnfamiljernas ekonomi har riksdagen beslutat om en kraftig höjning av barnbidraget, flerbarnstillägget och studiebidraget från den 1 januari nästa år. Samtidigt höjs garantinivån inom föräldraförsäkringen. Riksdagen har också beslutat om vissa förbättringar när det gäller bostadsbidragen. I en nyligen framlagd proposition föreslagit vissa förbättringar av föräldraförsäkringen. Inga Lantz övriga två frågor kan inte ses isolerade från varandra och behandlas därför i ett sammanhang. Vid remissbehandlingen av förslaget till socialtjänstlag efterlystes en precisering av innehållet i begreppet skälig levnadsnivå. Någon sådan precisering gjordes dock inte i propositionen om socialtjänsten med hänvisning till att detta måste bedömas efter den tid och de förhållanden under vilka den hjälpsökande lever. Det måste därför överlämnas åt kommunerna att fastställa vilken levnadsnivå som skall anses skälig. Vissa exempel ges dock i propositionen på vilka behov som rimligen bör kunna täckas av ekonomiskt bistånd i form av socialbidrag. Socialutredningen övervägde möjligheten att regeringen skulle fastställa vissa miniminormer för socialbidraget, men fann att övervägande skäl talade mot en sådan lösning. Dåvarande departementschefen gjorde samma bedömning och förordade i stället att socialstyrelsen efter samråd med Kommunförbundet skulle utforma allmänna råd om tillämpningen av lagen, så att de motverkar alltför stora skillnader i normnivåerna. Vid sin behandling av förslaget till socialtjänstlag 1980 delade socialutskottet . Frågan om socialbidragsnormer har jag redogjort för i ett tidigare interpellationssvar till Inga Lantz, i december förra året. Jag nämnde då att socialstyrelsen planerar att under detta år, efter samråd med Svenska kommunförbundet, utge allmänna råd om socialbidrag. Därvid kommer bl.a. frågor om normsystem att behandlas. Dessa allmänna råd har ännu inte utgivits, men det är min förhoppning att socialstyrelsen och Kommunförbundet inom kort skall kunna enas om en utformning. Mot den angivna bakgrunden avser jag inte att f.n. ta något initiativ på detta område.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. 1980-talets första år har kännetecknats av sjunkande reallöner. En industriarbetarfamilj med två barn och heltidsarbetande pappa och deltidsarbetande mamma har fått sin disponibla inkomst minskad med 10 96 mellan åren 1976 och 1981. De har också kännetecknats av stigande vinster för företagen och en växande arbetslöshet för löntagarna. Samtidigt har en ihållande hög inflation gett näring till en växande spekulation. I ett sådant här klimat ökar de fördelningspolitiska spänningarna. I Snösätra, som är ett område utanför Rågsved i Stockholms södra förorter, kostar en fyrarummare 2 954 kr. i månaden. Det är Familjebostäder som har dessa lägenheter. Hyran kommer i dagarna att öka med 70 kr. på grund av ökade bränslekostnader och vissa indexuppräkningar. Dessutom kan man förvänta en ytterligare höjning vid årsskiftet. 25 90 av alla dem som bor i Snösätra har socialhjälp på grund av otillräckliga inkomster. Socialbidragen har fördubblats på två år. Mellan 596 och 696 av befolkningen eller en halv miljon människor behöver nu hjälp av samhället för att klara sin försörjning. Man kan schematiskt dela upp de människor som behöver hjälp på följande sätt: en tredjedel av hjälptagarna är arbetslösa, en tredjedel klarar inte av att försörja familjen på sin lön, och en tredjedel behöver annan särskild hjälp. Det är de fattigaste kommunerna som har de största utgifterna för socialbidragen. Nivåskillnaderna på bidragens storlek är stora mellan olika kommuner. Eftersom levnadskostnaderna nu bedöms lika stora över hela landet måste dessa skillnader anses vara en stor orättvisa, en orättvisa som jag tycker att Gertrud Sigurdsen står kallsinnig inför. I 173 kommuner ligger socialbidragsnormerna dessutom under det s.k. existensminimum — detta enligt socialstyrelsens siffror från maj i år. I maj 1983 låg 176 kommuner under existensminimum. Tre kommuner har alltså ”hankat sig upp”. Kommunernas normer för socialbidrag för ensamstående varierar nu mellan 75 96 och 140 96 av basbeloppet. Detta betyder i reda pengar skillnader på 1 100 kr. i månaden för ensamstående vuxna och 2 500 kr. för en trebarnsfamilj. Skillnaderna beror främst på att kommunerna räknar in olika saker i sin norm. Låga normer betyder som regel att människor får bidrag också utöver normen. Men det finns också stora skillnader mellan kommuner som räknar in samma saker i normen, konstaterar socialstyrelsen i ett meddelandeblad som skickades ut till kommunerna för någon vecka sedan. För ett år sedan, när Gertrud Sigurdsen och jag diskuterade samma sak som i dag, låg skillnaderna mellan kommunerna, kan jag läsa av protokollet från november 1983, på 64-140 26 av basbeloppet. Skillnaderna har alltså krympt med 10 90, om man nu vill se det positivt. Men skillnaderna minskar i snigelfart, och orättvisorna är uppenbara för allt fler människor. Vad skall antas vara-en skälig levnadsnivå? Regeringsrätten har i ett antal uppmärksammade domar om socialbidrag sagt att normer under existensnivå inte ger skälig levnadsnivå. Och gränsen för existensminimum är satt till 98,5 0 av basbeloppet. I dag använder alltså över hälften av landets kommuner en norm som ligger under den siffran. Regeringsrätten har ansett att skälig levnadsnivå ligger på 100-120 76 av basbeloppet. Konsumentverkets hushållsbudgetar ligger, såvitt jag förstår, ännu högre än vad regeringsrätten ansett vara skäligt. Människor kan besvära sig över kommunernas beslut om storlek på socialbidraget. Det som nu händer är att länsrätter och kammarrätter vid besvär dömer efter regeringsrättens linje. Det innebär att de människor som besvärar sig får ett högre bidrag än de som inte gör det. Och detta betyder en dimension till i orättvisan beträffande socialbidragsnormerna. Jag frågar: Är det så här vi skall ha det? Vore det inte bättre med en riksnorm, som skulle gälla över hela landet och som dessutom skulle vara av den dimensionen att den räckte till när det gäller att klara människors levnadsbehov? Socialbidragens utveckling visar på brister i samhället. När nu delar av behovet av socialbidrag bottnar i arbetslöshet och otillräckliga arbetsinkomster, då måste, menar jag, staten ta sitt ansvar. Det går inte — det är inte försvarbart — att skyffla över denna ekonomiska belastning på kommunerna i skydd av den heliga självbestämmanderätten. Enhetliga, rättvisa och skäliga normer behövs. Staten skall ta det ekonomiska ansvaret för detta, helst i form av SOFT -— socialförsäkringstilllägg — eller i form av riktade bidrag. Det är självklart för oss att socialförsäkringar och pensioner skall vara lika över hela landet. Det borde vara en självklarhet att också socialbidragen är det. Ovanåkers kommun ligger högst i landet när det gäller norm — ingen ligger över, men det finns fler kommuner som har samma norm som man har beslutat om i Ovanåker. Där har man tagit folkpensionen som ett riktmärke för socialbidraget. Man har kopplat skälighetsbegreppet till en värdebestämning som det stora flertalet av landets invånare kan solidarisera sig med, nämligen just folkpensionsbegreppet, och det är 140 26 av basbeloppet för ensamstående. I Ovanåker har socialsekreterarna nu fått tid till mer stödjande, rådgivande och behandlande verksamhet, eftersom tiden med socialbidragsärendena har minskat kraftigt. Enligt en utvärdering var tidsvinsten uppåt 30 90 av arbetstiden. Så tillbaka till socialförsäkringstillägget, SOFT. Jag menar att staten måste ta ett större ansvar för människors existens i utsatta lägen, helst i form av genomförande av det s.k. SOFT eller med riktat statligt stöd för socialbidragen. Detta skulle förstås öka statens kostnader, men det skulle minska kommunernas kostnader och dessutom utjämna utgifterna mellan kommunerna. Generella problem, som arbetslöshet och låga inkomster, skall givetvis lösas med generella åtgärder. Insatser inom arbetsmarknadspolitiken och familjepolitiken kan kanske på sikt minska behoven av ekonomiskt bistånd. Men vi kan inte vänta på att de generella åtgärderna skall verka. Därför måste det fastställas vad som är skälig levnadsnivå, och en riksnorm måste börja gälla. Allt fler människor börjar nu också kräva att staten skall ta ett större ansvar för ett rättvist socialbidragssystem. Jag är förvånad att inte Gertrud Sigurdsen är mer lyhörd för dessa tongångar. För ett år sedan sade Gertrud Sigurdsen så här i ett interpellationssvar till mig: ”Jag har erfarit att socialstyrelsen under nästa år räknar med att — efter samråd med Kommunförbundet — utge allmänna råd om socialbidrag. Därvid kommer bl.a. frågor om normsystem att behandlas. Mot denna bakgrund avser jag inte att ta något initiativ på området.” Nu är det ett år senare, och fortfarande är denna fråga lika olöst som den var för ett år sedan. Och Gertrud Sigurdsen sitter lika passivt tillbakalutad i sin statsrådsstol. Har regeringen någon uppfattning om var den skäliga levnadsstandarden skall ligga? Jag skulle önska att de förslag och åtgärder som Gertrud Sigurdsen pekar på i svaret skulle vara till fyllest för att bryta trenden mot ökade socialbidragskostnader och mot att vidgade grupper av medborgare kommer att bli beroende av socialbidrag för sin existens. Men jag tror inte att det blir så. Jag skall be att litet närmare få kommentera det svar som givits. Det sägs att regeringen har vidtagit åtgärder när det gäller arbetsmarknadspolitiken men att arbetslösheten fortfarande är för hög. Det är sant, och jag tror att den kommer att vara alldeles för hög mycket länge till. Det gör att frågan om socialbidrag måste få en lösning inom en nära framtid. Det sägs också att man kan förvänta en viss höjning av reallönen, men jag tycker det verkar ganska osäkert i dessa dagar om det blir någon reell höjning. Dessutom läste jag i Fri Köpenskap eller någon annan av de tidningar som tar upp frågan om priser på mat att om man tar bort subventioner på livsmedel och beslutar om en del andra förslag som ligger i luften nu, så ökar mjölkpriset från 4:05 kr., som jag köper den för i Konsum i Skogås, till 6 kr. per liter. Man kan undra om det ger någon förbättring av levnadsstandarden för människor om man höjer matpriserna på det sättet. Sedan sägs att regeringen har vidtagit en rad särskilda åtgärder för att förbättra villkoren för de mest utsatta grupperna och därmed minska behovet av socialbidrag. Det kan hända, men hittills har vi inte sett något resultat. Fortfarande ökar månad för månad de grupper som behöver socialhjälp för att klara sin existens. Så sägs att regeringen har gjort en stor satsning på arbetsmarknadspolitikens område. Jag vet inte om man kan säga att det är en speciellt stor satsning —-33 000 jobb garanteras fram till juli 1985. Det är mycket stora åtgärder som behöver vidtas för att man skall kunna kalla det stor satsning. I svaret sägs också att regeringen vidtagit åtgärder för att stödja en fortsatt expansion av det svenska näringslivet. Vad som hänt under den socialdemokratiska regeringen är att företagen exporterar sina investeringar till utlandet och ger aktieägarna utdelning inom landet. På det sättet stimulerar man inte så som jag menar att man bör göra för att få bukt med arbetslösheten. Så förs också fram att regeringen beslutat om en kraftig höjning av barnbidraget. Men frågan är om inte den har ätits upp av de former man använt för finansieringen av denna höjning. Regeringen framhåller alltså en del åtgärder och har gjort vissa förslag för att förbättra barnfamiljernas situation, men jag tror inte — även om det är många förslag som redovisas i interpellationssvaret — att dessa förslag kommer att lyfta människor ur deras behov av hjälp via socialbidrag. Till sist skulle jag vilja ställa en fråga som berör arbetslösheten, eftersom den togs upp också i svaret: Vilken beredskap har regeringen ifall vi skulle få en mycket stor arbetslöshet i vårt land? Jag menar då hotet från den nya datatekniken och den nya mikroelektroniken, som ju slagit ut en stor del av arbetskraften i många västeuropeiska länder, där man nu har tvåsiffriga arbetslöshetstal — 11 96, 19 96, 15 96. Vad tänker regeringen göra för att trygga människors existens i en sådan situation? Jag hoppas verkligen att denna inte inträffar. Men om den nedgång i tillgången på arbete som drabbat Övriga västeuropeiska länder skulle nå även Sverige, vad finns det för beredskap hos regeringen för att trygga människors existens? Vpk har krävt en allmän socialförsäkring som skulle täcka olika former av inkomstbortfall och som skulle utgöra ett garanterat grundskydd vid dessa former av inkomstbortfall. Den skulle vara lika över hela landet. Jag tror att en allmän socialförsäkring kommer att vara mycket viktigare i ett läge med en större arbetslöshet än vad vi har i dag än vad den skulle vara nu. Jag skulle vilja ha kommentarer till detta av Gertrud Sigurdsen.